Fru talman! Jag delar helt den syn som Carina Hägg här för fram när det gäller vårt ansvar för att försvara och fördjupa demokratin i vårt land och de metoder som man skall använda i ett demokratiskt samhälle. Dessvärre tror jag inte att vi kommer till en dialog med dem som står bakom de här aktionerna. Man kan nå de ungdomar som finns i frontlinjen och vilkas engagemang i en sakfråga har förlett dem till att även bli indragna i den typen av kriminalitet, men de som står bakom och som inte är intresserade av vare sig miljön eller djurens rättigheter utan som är intresserade av att skapa anarki i vårt samhälle är inte beredda att ställa upp i en öppen debatt i ett demokratiskt samhälle. Det är inte deras syfte och deras metod. Men vi skall fortsätta kampen mot det här, för detta är ett hot mot vårt samhälle och mot de demokratiska strukturerna.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig om regeringen avser att ta upp en diskussion med Domstolsverket rörande de små tingsrätternas överlevnad och om regeringen avser att vidta åtgärder för att stoppa nedläggningen av tingsrätten i Åmål. Förändring och reformering av domstolsväsendet är en mycket angelägen fråga. Diskussionen har pågått under många år, inte minst inom domstolsväsendet. Personligen är jag, i likhet med många andra med insikt i domstolsarbetet, övertygad om att domstolsväsendet är i stort behov av modernisering. Ambitionsnivån i detta arbete måste vara hög. Vi måste ha domstolar som kan möta den ökade och mer avancerade gränsöverskridande brottsligheten. Vi måste ha domstolar som kan möta ett alltmer komplicerat affärsliv. Frågor om arbetsrätt, familjerätt och sociala förmåner med ett internationellt perspektiv kan antas bli alltfler. Över huvud taget måste domstolarna kunna möta alltmer internationaliserade och komplexa rättsliga system. Som exempel kan jag nämna förändringarna inom gemenskapsrätten. Vidare måste domstolarna både anpassas till och dra nytta av den tekniska utvecklingen. Utvecklingen inom alla områden går snabbt. Samtidigt måste allmänheten kunna lita på att domstolsväsendet i en föränderlig omvärld prövar och avgör mål och ärenden så kompetent och effektivt som möjligt. Den som av en eller annan anledning vänder sig till en domstol måste kunna lita på att han eller hon blir korrekt bemött, får ett väl övervägt beslut och att beslutet lämnas inom en rimlig tid. Den främsta utgångspunkten för domstolarnas verksamhet är således och måste också vara ett medborgarperspektiv. För att tillgodose medborgarnas rättmätiga krav på ett väl fungerande domstolsväsende kommer regeringen att fortlöpande ta initiativ till nödvändiga förändringar. Som jag sagt i ett tidigare interpellationssvar den 13 februari i år mäts inte rättsväsendets möjligheter att på bästa sätt tillgodose allmänhetens krav i hur många myndigheter eller domstolar som finns. Det viktiga är att verksamheten håller hög kvalitet. En förutsättning för att domstolsväsendets verksamhet även fortsättningsvis skall kunna hålla hög kvalitet är att kompetensen hos domstolspersonalen kan upprätthållas och vidareutvecklas. Det är vidare mycket viktigt att domstolsväsendet även i framtiden kan rekrytera de främsta juristerna bl.a. genom att kunna erbjuda attraktiva och stimulerande arbetsplatser. Ett omfattande arbete har redan inletts i syfte att skapa ett effektivare och mer flexibelt domstolsväsende. I det syftet har regeringen inlett ett par försöksverksamheter som bl.a. syftar till att vidga kompetensen hos all domstolspersonal samtidigt som domarrollen renodlas. Frågan om samverkan mellan domstolar bereds. Beträffande rekrytering och utbildning av blivande domare så kommer en försöksverksamhet att inledas nu i december. Också på andra områden har övergripande förändringar skett inom domstolsväsendet. I detta reformarbete är det viktigt att anlägga en helhetssyn och också beakta vad en förändring kan få för betydelse för andra verksamhetsområden. Vad så avser de frågor Elver Jonsson nu har ställt får jag upplysa om att Domstolsverket inte har någon behörighet att besluta om nedläggningar eller sammanslagningar av domstolar och att det inte heller finns något sådant beslut av Domstolsverket. En annan sak är att Domstolsverket givetvis på eget initiativ kan och bör föreslå förändringar i olika avseenden. När det gäller Elver Jonssons första fråga så kommer det fortsatta reformarbetet som jag nyss har beskrivit att bedrivas av Justitiedepartementet i nära samarbete med Domstolsverket, domstolarna och domstolspersonalen. Det innebär bl.a. att Domstolsverket skall fånga upp och bearbeta de önskemål om reformering som finns inom domstolsväsendet och stödja domstolspersonalen i reformarbetet. Jag kan i detta sammanhang också nämna att Justitiedepartementet den 9 november i år beslutat tillsätta en projektgrupp för att utarbeta riktlinjer för moderniseringen av domstolsväsendet. I gruppen ingår personal från domstolarna, Domstolsverket och Justitiedepartementet. När det gäller Elver Jonssons andra fråga så har Domstolsverket i en skrivelse till regeringen föreslagit att Åmåls tingsrätt läggs samman med Vänersborgs tingsrätt och pekar på möjligheten att ha ett tingsställe i Åmål. För närvarande bereds ärendet inom Regeringskansliet. Det är många aspekter som behöver analyseras och förslaget kommer att övervägas mycket noggrant innan regeringen fattar beslut i frågan.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för det snabba svaret. Men så är ju också flera av de här frågorna av brådskande natur, och besked behövs. Mina två frågor har fått intressanta svar, dels i den principiella delen, men också i det aktuella fallet med tingsrätten i Åmål. Justitieministern betonar att det skall ske en bedömning utifrån medborgarperspektivet, att regeringens beredning har många aspekter och att detta skall övervägas noggrant. Jag tycker att det ger hopp, fru talman, för invånarna i Åmål och för området i främst norra Dalsland. Det visar också att mina frågor rymmer mer än det strikt juridiska. Justitieministern säger att brotten har blivit mer komplicerade. Den internationaliserade brottsligheten slår också igenom, och det är, som jag ser det, helt korrekt. Sedan säger statsrådet att det är viktigt att man kan bli korrekt bemött. Det kan se ut som en truism, men det reser frågan: Förekommer det inkorrekta bemötanden vid våra domstolar, och är det i så fall knutet till just de mindre tingsrätterna? Svaret går på två spår. Det ena spåret är mera offensivt, och som jag nämnde berör det medborgarperspektivet och de nödvändiga förändringarna. Jag tror att vi måste bejaka detta. Vi kan inte leva kvar i det gamla i allt. Det andra spåret har en mera defensiv ton i statsrådets svar, när hon frågar hur många domstolar som kan behövas, hur vi skall kunna rekrytera goda jurister och hur arbetsplatserna skall kunna bli attraktiva och stimulerande. Ja, när det gäller antalet domstolar är jag av den uppfattningen att en halvering av antalet förrättningsställen inte fördubblar service och rättssäkerhet. Det kan vara intressant att höra om justitieministern menar att en förtunning skulle relativt sett förbättra service och rättssäkerhet. När det sedan gäller att rekrytera goda jurister tror jag också att det är lite farligt att antyda att det enbart är storstadsområdena och andra tätbebyggda trakter som skulle ha den möjligheten. Att en arbetsplats är attraktiv och stimulerande kanske inte bara är beroende av mängden människor som finns på den aktuella domstolens lönelista. När det gäller de nödvändiga förändringarna skulle det också vara intressant att höra hur justitieministern har sett på den parlamentariska domstolsutredning som i och för sig i sina direktiv hade talet om kraftig uttunning av antalet domstolar, men som fick ett politiskt nej. Hur kan fortsättningen på detta te sig? Jag tror att bärkraftiga enheter kan åstadkommas på flera sätt. Kanske är vi också framme vid att tingsrätter skulle kunna komma i fråga för att sammanföra det som faller under allmänna domstolar och det som förvaltningsdomstolar sysslar med. Jag tror att det behövs en fantasifullhet här för att klara hem de många önskemål som finns av andra skäl än som jag sade strikt juridiska.
Fru talman! I anledning av Elver Jonssons interpellation och justitieministerns svar skulle jag vilja ställa tre frågor. I årets budgetproposition står skrivet: "Domstolsverket utreder för närvarande förutsättningarna för att överföra verksamheten vid Åmåls tingsrätt till någon närliggande tingsrätt - Om Domstolsverkets utredning skulle visa att en sammanläggning innebär fördelar för verksamheten kommer regeringen snarast att fatta beslut i frågan." Detta uttalande står i och för sig inte i strid med rättegångsbalkens 1 kap. 1 §, i vilken det stadgas: "Om indelning i domsagor förordnar regeringen". Samtidigt har frågan om antalet tingsrätter varit föremål för diskussion i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Bl.a. visade en behandling av ett tidigare förslag om sammanläggning av ett begränsat antal tingsrätter i början av 90-talet att det i riksdagen fanns ett klart motstånd mot detta. Detta och andra exempel visar att regeringen tidigare överlämnat frågan om antal tingsrätter, om än inte formellt, till riksdagens bestämmande. Min första fråga är: Anser justitieministern att det är lämpligt att regeringen fattar beslut om nedläggning av tingsrätter när det helt klart finns en stor politisk majoritet som är av annan uppfattning? I budgetpropositionen kan man rörande frågan om nedläggning av tingsrätter läsa: "Det kan konstateras att svårigheterna bl.a. beror på att kunskap saknas om vad som händer om domstolar läggs samman". Det är viktigt att få klarlagt vilka justitieministern avser när hon talar om bristande kunskap.

Slutligen: Eftersom jag av justitieministerns svar på Elver Jonssons interpellation förstår att justitieministern söker efter vägar att lägga ned tingsrätter undrar jag vad justitieministern menade när hon i våras vid en debatt anordnad av JUSEK:s rättspolitiska råd uttalade att hon inte tänkte göra någon ytterligare ansträngning för att få till stånd nedläggning av tingsrätter. Min tredje och sista fråga är: Var detta uttalande endast avsett att skapa arbetsro för arbetet i det fördolda?

Fru talman! Först till Elver Jonssons inlägg och några frågor som jag kanske skall besvara. Jag tror inte att man i våra domstolar på ett direkt inkorrekt sätt bemöter allmänheten. Jag är övertygad om att i de allra flesta fall bemöts allmänheten på ett mycket korrekt sätt. Men vi vet samtidigt, inte minst genom debattartiklar som ibland finns i rikstidningar och även i lokalpress, att människor kan uppleva det som att de inte blir bemötta på ett tillräckligt insiktsfullt sätt. Det är en fråga som diskuteras mycket inom domstolarna i dag. Det pågår ett mycket konkret arbete för att säkerställa att domstolarna har möjlighet att bemöta allmänheten utifrån invånarnas behov. Det gäller bl.a. genom att man ser till att det finns utrymmen i domstolen som gör det möjligt för människor att t.ex. slippa möta en motpart, en åtalad i rättegången, och att man får en möjlighet att ha stöd och hjälp om man är målsägande i ett brottmål. En rad andra åtgärder vidtas för att säkerställa att människor känner att de blir behandlade och bemötta på ett sätt som motsvarar deras förväntningar och deras rättigheter. Sedan frågar Elver Jonsson hur fortsättningen av reformarbetet inom domstolarna ser ut efter Domstolsutredningen. Svaret på det är att vi naturligtvis måste fortsätta att reformera vårt domstolsväsende. Jag tror inte att någon egentligen har någon annan uppfattning. Gun Hellsvik hade en mer konkret fråga om vad det betyder när jag säger att jag inte avser att lägga ned tingsrätterna. Den utredning som var tillsatt och hade en rad olika uppgifter, bl.a. att se över domstolsorganisationen, kunde inte komma med något generellt övergripande förslag i den frågan. Menar Gun Hellsvik att det betyder att regeringen skall sluta att ägna sig åt frågan hur reformeringen av Sveriges domstolsväsende skall se ut även vad gäller organisatoriska frågor? Är det Moderata samlingspartiets och Gun Hellsviks uppfattning att detta icke längre är en uppgift för regeringen?
Fru talman! Jag tackar justitieministern för kompletteringen när det gäller mitt spörsmål om ett korrekt bemötande. Hon säger att det i de allra flesta fall är fallet, men att problemet är att en del upplever att de inte har bemötts på ett insiktsfullt sätt och att de är i behov av stöd och hjälp, eller vad det nu kan vara. Det är också riktigt sagt av statsrådet. Men det har ingen koppling till det som är något av min huvudfråga. Är det ett problem särskilt för mindre tingsrätter, och är det bara frågor som man kan lösa vid domstolar i ett storstadsområde? Jag tror att det är viktigt att inte den signalen får gå ut. Det kan också verifieras att korrekta bemötanden inte har att göra med lokalisering. Om så vore fallet är det naturligtvis mycket allvarligt och kräver sin särskilda erinran. Gun Hellsvik var inne på frågan om det politiskdemokratiska inflytandet. Det är väl ingen tvekan om att det har funnits ett mycket tydligt besked att vi skall slå vakt och värna om de mindre domstolarna i våra landsortsområden. Om nu svaret på interpellationen var snabbt, som jag berömde statsrådet för, har hanteringen av huvudfrågorna verkligen inte gått med någon högre hastighet. Jag skulle vilja påstå att utredningen och regeringens beredning hittills inte har löst de frågor som är resta i dag. Vi har närmast en utredning och en översyn med förhinder. Domstolsväsendets egen roll, som här tas upp och diskuteras, är viktig. Det är klart att man har full rätt att bereda och aktualisera frågor inför sina uppdragsgivare regeringen och riksdagen, men man skall inte gå vid sidan av de politiska vägarna. I en del fall är det fait accompli när man har verkställt saker som gör det omöjligt att göra en politisk och juridisk bedömning om lämpligheten att ha en viss domstol. Det skulle vara bra om justitieministern ytterligare slog fast att detta är otvetydigt. Det skall vara riksdag och regering som beslutar, och man skall inte i administrativ ordning bakvägen kunna göra något annat. När det gäller medborgarperspektivet är det ingen tvekan om att samhällsservice och tillgänglighet finns med som en väldigt viktig bit. Det gäller väldigt många, och inte bara dem som tjänstgör. Det gäller de tilltalade och vittnen. Det gäller allmänhetens möjlighet att följa domstolarnas arbete, och det gäller också nämndemännens roll. Det är inte betydelselöst. Jag har t.o.m. läst in lite i statsrådets svar att det har betydelse att nämndemännen har anknytning till den bygd där det aktuella brottet har skett och att de finns i den miljö som människorna bor och verkar i. Det är utgångspunkten för att nämndemän skall vara med och medverka. De stora sammanslagningarna ger ett betydligt mer anonymt förhållningssätt genom att de inte lever i den närheten. Det är också en viktig fråga att beakta.
Fru talman! Justitieministern fick tre frågor och svarade på en genom att vända på hela frågeställningen. Det kan jag i och för sig acceptera. När det gäller uttalandet från i våras är det notabelt att justitieministern då klart och tydligt sade: Nu får det vara nog med att lägga kraft på nedläggning av tingsrätter. Det var i början av ett valår. Direkt efter valet får vi sedan besked om att förberedelsearbetet för nedläggning av tingsrätter är i full gång. Självklart har regeringen ett ansvar för att hela tiden se över all verksamhet. Men det skall göras på ett öppet och hederligt sätt. Den första frågan jag ställde om rimligheten att fatta beslut på regeringsnivå när det finns en klar majoritet mot regerings inställning har också Elver Jonsson tagit upp i sitt inlägg. Men jag hade en ytterligare fråga som utgick från formuleringen i den del av budgetpropositionen som justitieministern ansvarar för, nämligen budgeten för rättsväsendet. Där talar justitieministern om att det är brist på kunskap som är orsaken till motståndet mot sammanläggning av domstolar. Jag fick inte svar på min fråga. Vilka är det som har bristande kunskap? Det kan rimligen inte vara allmänheten, eftersom det i alla sammanhang numera från regeringens sida talas om att man skall ha ett medborgarperspektiv. Det är det nya modeordet för regeringens del. Det nämns också i justitieministerns interpellationssvar. Är det inte allmänheten måste det var någon av de andra som har protesterat: Domstolskommitténs ledamöter, riksdagens ledamöter eller domare och annan domstolspersonal. Nu har jag inte fler möjligheter att komma in i debatten, men jag hoppas att jag ändå kan få svar.
Fru talman! När jag redogjorde mycket allmänt och ytligt om det stora reformarbete som finns inom rättsväsendet och inte minst inom domstolarna valde jag just att visa på vad reformarbetet innebär och att det i mycket begränsad utsträckning handlar om domstolsorganisationen som sådan och i än mindre utsträckning om stora eller små domstolar. Jag tycker därför inte, Elver Jonsson, att det är meningsfullt att föra en diskussion om huruvida man är mer korrekt i mindre domstolar än i större domstolar. Det är just den debatten som har gjort det så svårt att komma fram med en konstruktiv och insiktsfull diskussion kring reformarbetet. Jag vill också gärna nämna det Elver Jonsson säger om nämndemännens roll i vår domstolsorganisation. Den har en lång historia och är väl förankrad i den allmänna uppfattningen att vi vill ha domstolar där lekmän och medborgare medverkar som nämndemän. I rekryteringen av nämndemän är det därför viktigt att säkerställa att de rekryteras så att de representerar olika kategorier av medborgare och olika geografiska delar av vårt samhälle. Det är viktigt att bevaka att detta blir uppfyllt vilka förändringar av administrativt och organisatoriskt slag som än sker i övrigt. Gun Hellsvik undrar vad det innebär när jag säger att det är nog diskuterat om nedläggning av tingsrätter. Jag vill verkligen upprepa det. Jag tycker att den debatt som vi fick var så olycklig. Det verkade som om hela reformarbetet handlade om nedläggning av tingsrätter. Det gjorde att man tappade fokuseringen på det som är det väsentliga, nämligen att säkerställa att vi har domstolar som även i framtiden klarar de högt ställda krav som vi har på domstolarna i vårt samhälle. Det är en diskussion och ett arbete som går långt utöver de organisatoriska frågeställningarna. Det var det jag menade, och i dag menar, med det olyckliga med fokuseringen på nedläggning av tingsrätter. När man beslutar om en reform är det viktigt att beslutet grundar sig på kunskap. Det gäller vilken reform det än handlar om. Det kan vara administrativa frågor, organisatoriska frågor eller det formella regelverket som styr rättsskipningen i domstolarna. Det fanns inte tillräcklig kunskap för att fatta generella, övergripande beslut med långtgående konsekvenser. Däremot skall det inte hindra oss från att skaffa oss kunskaper så att vi har ett gott underlag när vi fattar varje enskilt beslut, det må handla om lagändringar av olika slag, ändringar i regelverket på något vis eller administrativa och organisatoriska förändringar. I varje sådant enskilt beslut måste vi ha en god kunskap. Jag kan försäkra Elver Jonsson om att det inte kommer att fattas några beslut som på något vis strider mot den beslutsordning som gäller. Beslut som skall fattas av riksdagen skall givetvis fattas av riksdagen. Beslut som skall fattas av regeringen kommer att fattas av regeringen. Beslut som kan fattas på administrativ väg av Domstolsverket eller av de enskilda domstolarna kommer att fattas av behörig beslutsfattare.
Fru talman! Jag tackar för den försäkran som statsrådet ger här att rätt instans skall fatta de beslut man har att hantera. Men jag skickade ju med den varningen att det gäller att vi ser till att det blir en hanteringsordning så att man inte på administrativ väg föregriper beslut. Det skulle göra att handlingsfriheten där i praktiken har upphört. Därför finns det också en real dimension i detta och inte bara en formell. Sedan säger justitieministern att det är olyckligt att det fokuseras så mycket på nedläggningen. Det kan man möjligen instämma i. Men om man tittar i backspegeln kan man se att regeringen inte har varit utan skuld till att den debatten har blossat upp. Rent allmänt har reformen stött på svårigheter. Det visar hela utredningen genom att den, om inte havererade så ändå inte har kunnat komma loss på ett sätt som gör att vi har kunnat fatta reformerande beslut. Sedan säger statsrådet att det inte handlar så mycket om stora eller små tingsrätter men att det ändå kan vara så att det brister och saknas kunskap. Då tycker jag, fru talman, att vi kanske skall lägga mer energi på att utveckla den kunskapen och den saknade behörigheten i stället för att fatta raska och ibland oöverlagda beslut om sammanläggningar. Till sist vill jag ändå tolka detta positivt. Jag vill också väga in att statsrådet här gör ansträngningar för att tillmötesgå de medborgarönskemål och de politiska ställningstaganden som är gjorda här i riksdagen i debatter och på andra sätt. Det får inte bli så att vi även här får en situation med ett helt landskap utan domstol. Det skulle vara olyckligt för rättssäkerheten och framför allt för den medborgarservice man har rätt att kräva.
Fru talman! Jag kan försäkra Elver Jonsson att det reformarbete som pågår syftar just till att även i framtiden säkerställa att vi kan upprätthålla och utveckla kompetensen och förmågan i vårt domstolsväsende för att uppfylla våra medborgares mycket högt ställda krav på domstolarna. Det är också ett djupt känt behov hos dem som arbetar i domstolarna. Det är de som har att uppfylla medborgarnas krav. Av oss som beslutsfattare kräver de att vi skapar förutsättningar för dem som arbetar i våra domstolar att uppfylla de här förväntningarna. Inga raska oöverlagda beslut kommer att fattas. Det är just det jag understryker. Vid varje steg vi tar behöver vi ha ett ordentligt underlag. Jag vill också lägga till - och det är min ambition - att det är viktigt att vi har säkerställt att de som är närmast berörda av detta har medverkat i den process som leder fram till att besluten fattas.

Fru talman! Anders Karlsson har frågat näringsministern om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att stödja svensk varvsnäring. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Det är riktigt som Anders Karlsson säger att Sverige har avvecklat de direkta subventionerna till varvsnäringen, medan stöd till byggandet av fartyg fortfarande existerar i många konkurrentländer. Sverige har under lång tid arbetat aktivt för att denna typ av branschinriktade stöd skall avvecklas, särskilt inom ramen för den s.k. OECD-överenskommelsen om varvsstöd och i arbetet med en ny EG-förordning på området. Inom ramen för OECD har det träffats ett avtal mellan EU, Japan, Norge, Sverige, Finland, Sydkorea och USA om stöd till byggande och reparation av fartyg. Avtalet innebär i princip att allt direkt och indirekt statligt stöd till varvsindustrin skall upphöra. Avtalets ikraftträdande har emellertid blivit försenat på grund av att USA som enda part ännu inte har ratificerat det. Under senare tid har det dock kommit mer positiva signaler från den amerikanska kongressen som tyder på att avtalet skall kunna ratificeras av USA under första delen av nästa år. Ett alternativ som också har diskuterats mellan parterna är att låta överenskommelsen träda i kraft utan USA som part, men det anser jag vara ett sämre alternativ. I år trädde en EG-förordning om nya regler för stöd till varvsindustrin i kraft. Sverige har varit mycket aktivt i dess tillblivelse. Den nya förordningen innebär en mycket stark uppstramning av möjligheterna för medlemsländerna att ge ett särskilt stöd till varvsindustrin. Exempelvis kommer det nioprocentiga driftsstödet att avvecklas inom en mycket nära framtid. När det gäller andra former av stöd, t.ex. till forskning, utveckling, regional utveckling och miljöskydd, måste stödgivaren följa de allmänna regler som gäller inom gemenskapen för dessa stöd. Det kan alltså konstateras att eventuella stöd till varvsnäringen framöver måste följa samma regler som gäller för övrig industri inom EU. Mot bakgrund av de framgångar som har nåtts i strävan att avskaffa de särskilda stöden till byggande och reparation av fartyg är det inte aktuellt att från svensk sida, som en temporär åtgärd, försöka återinföra ett varvsstöd. Att återinföra ett svenskt varvsstöd av gammal modell är inte möjligt. Om så vore fallet skulle det vara en långsiktigt dålig användning av statens medel. Sverige bör i stället sträva efter att konkurrera med en fartygsverksamhet med ett högt förädlingsvärde och inte konkurrera med låga priser skapade på konstlad väg genom statligt stöd. Vad jag hittills sagt gäller alltså frågan om ett särskilt varvsstöd. Anders Karlsson nämner också i sin interpellation att den dåvarande arbetsmarknadsministern besökte Landskrona i september i år och att hon då lovade stödja varvsverksamheten inom arbetsmarknadspolitikens ram. Jag kan bekräfta att när Margareta Winberg i höstas besökte Öresundsvarvet lovade hon att se välvilligt på förslag till åtgärder från varvet och kommunen. Det löftet gäller också för min del.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Sahlin för svaret. I min interpellation om varvsindustrin belyser jag de problem som uppstår när inte alla länder följer det avtal som gjorts upp länderna emellan. Detta får naturligtvis konsekvenser för svensk varvsnäring som har mycket svårt att konkurrera då verksamheterna inte drivs på samma villkor inom Europeiska gemenskapen. I Sverige är sedan flera år tillbaka de stora nybyggnadsvarven avvecklade. Det finns dock ett antal mindre reparationsvarv med till en viss del nybyggnad av framför allt fartygsskrov till andra länder. I Sverige har vi starka traditioner inom varvsnäringen med en mycket hög kompetens som det är viktigt att utveckla och slå vakt om. Svensk sjöfart, liksom andra fartyg som vistas i våra vatten, behöver reparation och service på nära avstånd eftersom stilleståndskostnaderna är mycket höga. Det borde också vara viktigt för landet att ha en viss beredskap för att kunna bygga civila fartyg i framtiden. Därför finner jag det anmärkningsvärt att Sverige som enda land i världen har avvecklat varvsstödet. Detta är något som självklart inte accepteras av branschen. har frågan om stöd åter aktualiserats under 1994 och behandlats av riksdagens näringsutskott. Bland argumenten mot stöd i samband med utskottsbehandlingen märktes bl.a. att det var fördelaktigt för statskassan att svenska redare utnyttjade utländska subventioner. Mot detta resonemang kan anföras att Sverige avhänder sig tillväxtmöjligheter om huvuddelen av en byggnation förläggs till utlandet. Ett exempel: Om ett fartyg skall byggas i Sverige med material levererat från Norge utgör byggandet ca 20 % av den totala kontraktsumman för färdigt fartyg. Resterande delar av kontraktet effektueras av ett norskt varv, med bl.a. uteblivna arbetstillfällen i Sverige som följd. Till detta skall läggas att en varsarbetare i genomsnitt genererar 3-4 arbetstillfällen i underleverantörs och komponentleden. Fru talman! Statsrådet Sahlin pekar i sitt svar på att den nya EG-förordningen om regler om stöd till varvsindustrin trätt i kraft under året. Den nya förordningen innebär en uppstramning av möjligheterna för medlemsländerna att ge stöd till varvsindustrin. Detta är bra men min fråga är: Hur kommer det att kontrolleras att detta verkligen följs och efterlevs av länderna i EU?
Fru talman! Jag får tacka Anders Karlsson för att han har ställt den här interpellationen och för att vi därmed får föra denna diskussion. Jag vill kommentera statsrådet Sahlins svar. Hon säger: "Mot bakgrund av de framgångar som har nåtts i strävan att avskaffa de särskilda stöden till byggande - av fartyg är det inte aktuellt att - återinföra ett varvsstöd." "Mot bakgrund av de framgångar", säger Mona Sahlin. Vilka framgångar? I svaret sägs också: "Exempelvis kommer det nioprocentiga driftsstödet att avvecklas inom en - nära framtid." "Inom en nära framtid", säger statsrådet. Jag erinrar mig, fru talman, den gamla historien om Tödde och Mödde som skulle få en kostym. När blir den färdig? På lördag. Men det bidde ingen kostym; det bidde ingenting. Våren 1994 sade ni socialdemokrater - Mona Sahlin var då frånvarande men jag tror att hon skulle ha följt partilinjen om hon hade varit närvarande - och vi vänsterpartister att vi skall ha ett varvsstöd. Borgarna gick emot, för det skulle ju snart avskaffas. Sedan fick borgarna makten och vi fick Moderaternas Per Westerberg som näringsminister. Han sade: Nej, det försvinner snart. Det försvinner nämligen den 1 december 1997 - nej, det gjorde det inte. Men den 31 december 1998 skall det försvinna - nej, det gjorde det inte. Det nya beslutet är att det förlängs till den 31 december 2000. Ministern, när blir det här färdigt? På lördag. Vad bidde det? Det bidde ingenting. I USA kommer man snart att ta bort det. Ja, USA ställer nu om från marin produktion, alltså från försvaret. En mängd människor blir arbetslösa. Vad händer då i USA:s representanthus? Jo, man kommer naturligtvis att kräva en civil fartygsproduktion. Alla vet ju att det är så det går till i USA. Det går inte att driva den här politiken, dvs. att sticka huvudet i sanden och säga att varvsstödet i de andra länderna snart försvinner. Stödet försvinner inte. Men om det gör det skall vi ta bort det svenska stödet. Det är helt okej. Men vi kan inte i längden tvinga på svenska metallarbetare att norrmän och danskar får nio meters försprång i ett hundrameterslopp. Det är orimligt att ha den politiken gentemot svenska metallare - män och kvinnor. Det gäller nämligen inte längre bara män, utan det handlar också om många kvinnor. Jag kommer från en metallstad. Många av kvinnorna är metallare och jobbar på varv i dag. Det är, som sagt, orimligt att driva den här politiken. Fru talman! Här måste regeringen besinna sig. I dag har vi problem i svensk industri. Vi kan därför inte stå och titta på, samtidigt som man låter bli att investera och vi tappar industrijobb. Det är en orimlig politik. För 100 miljoner kan vi rädda kanske 1 000 industrijobb i det här landet. Vad ger det att få bort en från arbetslöshet till ett privat industrijobb? Jo, det blir en samhällsekonomisk vinst på 200 000 kr. Teoretiskt skulle det ge en utväxling från 100 miljoner i satsning till en vinst på 200 miljoner. Det är förvisso ett högst teoretiskt exempel men vi har inte råd att tappa fler industrijobb. I Danmark föreslår nu Mona Sahlins kollega Pia Gjellerup en lag om varvsstöd som skall gälla till år 2004. Det är i Danmark. I våras frågade en direktör från en norsk industri som jag satt och talade med: Varför låter ni bli att bygga båtar? Ni är ju inte mycket sämre än vi. Detta sade han och smålog. Nej, vi är inte mycket sämre. Vi är t.o.m. lika bra men vi får alltid starta nio meter efter norrmännen i hundrametersloppet. Då får vi problem. Vi måste ändra på detta. Statsrådet Sahlin, när det gäller fartygsstödet kunde vi ju. Det var helt omöjligt för några veckor sedan men så startade en kampanj, en diskussion, i riksdagen. Mona Sahlins kollega Björn Rosengren kunde på en presskonferens meddela: Ja, vi skall nu ges likvärdiga konkurrensvillkor för sjöfarten, som är utsatt för internationell konkurrens. Men varför skall varven inte få rättvisa villkor?
Fru talman! Jag vill börja med att kommentera Anders Karlssons inlägg. Jag tror att det är oerhört viktigt, som också framgick av hans inlägg, att vi är överens om att varvsnäringen måste kunna konkurrera med hjälp av sin egen styrka, ej med konstlade medel.

Det spelade en stor roll i diskussionerna förra veckan när jag var på Industrirådet. Det här är också en del av bakgrunden till den diskussion som vi i dag har. Det är kommissionen, vilket jag tror att Anders Karlsson är medveten om, som skall övervaka att de här reglerna följs. Med det som jag antydde i slutet av mitt svar har jag mycket klart sagt att vi måste se på andra former. Det handlar då om arbetsmarknadspolitiken, om hur man kan gå in och hjälpa till i en region. Sedan gäller det Lars Bäckströms inlägg. Jag skall kanske inte kommentera vilka som ser ut som Tödde och Mödde eller som i det här sammanhanget uppträder som de, eller vem det är som egentligen - som jag tycker - sticker huvudet i sanden i den här diskussionen. Om det är jag eller Lars Bäckström får väl de som lyssnar ha sin uppfattning om. Bakgrunden är det jag nämnt, t.ex. det som de nya ansökarländerna står inför. Jag undrar vad som skulle hända om vi nu sade: Okej, vi återgår till att konkurrera länderna emellan, genom att lägga in subventioner i en industri som alla vet står inför strukturomvandlingar och där vi måste konkurrera med det som är den egna styrkan i de olika länderna. Det, Lars Bäckström, är också enligt min mening en fråga om solidaritet gentemot de länder som vi har i vår närhet! Det är en intressant beskrivning som Lars Bäckström ger, nämligen att vi startar nio meter bakom i ett hundrameterslopp. När det gäller tillväxtarbete och industriproduktion är det inte fråga om ett hundrameterslopp, utan då är det nog fråga om maraton. Den som startar nio meter bakom har ändå ganska stora möjligheter att vinna loppet, om han är uthållig, om han får rätta vätskekontrollerna och om han får rätta påhejningen. Men det här är inget hundrameterslopp, Lars Bäckström! De problem som finns i industrin måste mötas med att man får hjälp med att utveckla tekniken och de konkreta förutsättningar som krävs för att kunna konkurrera på lika villkor. Det arbetet har regeringen inte några planer på att avbryta.
Fru talman! Jag vill än en gång tacka statsrådet Sahlin för svaret. Mona Sahlin säger att kommissionen skall kontrollera. Ja, det är riktigt. Men vi måste gemensamt även från Sverige se till att detta verkligen efterlevs så att inte blir som det varit under de här åren då man försökt konstruera olika typer av stöd och på det viset smygsubventionerat verksamheter. Där måste vi göra ett gemensamt försök. Trots det positiva svar om stöd till varvsindustrin inom arbetmarknadspolitikens ram skulle jag vilja föreslå statsrådet att träffa representanter för varvsindustrin för att diskutera förslag till åtgärder som syftar till utveckling av branschen.
Fru talman! När det gäller att ta kontrakt på denna marknad, Mona Sahlin, är det sprinterlopp. Det är hård internationell konkurrens. Där har Danmark och Norge ett försteg. De har fler industrisysselsatta, konkurrens, inte subventioner. Det finns i det här landet de som säger att vi kanske skall ha lägre skatter på privata hushållstjänster så att jag kan ha någon som städar åt mig och kan få skattelättnad för det därför att det är en tuff konkurrens. Jag tycker att det är fel politik. Men när man diskuterar den frågan kan man inte vara alltför hård och bestämd och säga att svensk metallexportindustri skall ha samma konkurrensvillkor som i Danmark och i Norge, för då haltar resonemanget. Det är inte fel att arbeta med privata tjänster, absolut inte fel. Men det är definitivt inte fel att arbeta i privat exportindustri. Jag har släktingar som har arbetat med privata hushållstjänster i Stockholms överklass. Det är inget fel med det. Det är ett hedervärt arbete, men det är absolut inte fel att vi har en metallindustri i Sverige. Det är högproduktiva företag som jobbar på en stenhård konkurrensmarknad, ger pengar och skatteinkomster. Det är en samhällsekonomisk förtjänst. Jag sade inte att statsrådet Sahlin och jag var Tödde och Mödde, men sagan illustrerar hur man ständigt lovar att subventionerna försvinner. Det gör också statsrådet Sahlin. Det finns en rad föregångare som lovat samma sak - Sten Heckscher och Moderaterna har lovat det. Likaså lovade Anders Sundström att de försvinner snart, men de har bevisligen inte försvunnit. Den dag de försvinner tar vi bort dem, sade statsrådets danska kollega. Den dag man tar bort subventionerna upphäver vi den danska lagen om subventioner till dansk varvsindustri. Lika för lika. Men vi kan inte i längden vara mer katolska än påven och utarma vår egen industrisysselsättning. Det är det som är min poäng. Det gäller inte bara de orter som har och har haft varvsindustri. Det gäller en rad företag över hela Sverige - Växjö, Kristinehamn, Örnsköldsvik, Landskrona och Göteborg - företag som är världsledande. Se till att värna svensk industrisysselsättning!
Fru talman! Jag vill börja med att ta fasta på det Anders Karlsson sade. Självfallet är jag beredd att träffa representanter för varvsnäringen och diskutera de här frågorna. Jag ser fram mot en sådan diskussion. Till Lars Bäckström: Kanske tonfallet går upp litet i onödan. Vem har sagt i talarstolen i dag att det är fel att jobba inom svensk industri, att det är fel att vara industriarbeterska eller industriarbetare? Vem har sagt att inte regeringen har ett ansvar för att utveckla svensk industri, ge konkurrensförutsättningar, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling och designprogram? Det är en oerhört viktig del för att klara sysselsättningen i framtiden. När vi talar om varvsnäringen avslöjar Lars Bäckströms resonemang precis problemet. Lars Bäckström säger: Den dag man slopar varvsstödet skall också vi göra det. Om alla länder säger att den dag man slopar det, så händer ingenting. Trots allt märks det på Lars Bäckström att han i grunden har samma principiella inställning, att man måste konkurrera på lika villkor. Då har vi ett ansvar som har kommit långt i vår strukturomvandling att stå fast vid det, inte minst som ett stöd till det enormt smärtsamma arbete som länderna i de nya demokratierna i öst står inför. Det ansvaret tycker jag är väldigt viktigt att ta. Det var lite fult att blanda in tjänstesektorn. Nu pratar vi om en bransch där man verkligen inte kan konkurrera med Japan eller USA, utan det är en väldigt hemmabunden marknad där jag väckt en debatt som väldigt mycket liknar det som Vänsterpartiet framför i det förslag som de lagt fram i en motion här i riksdagen om tjänstesektorn och dess framtid. Den debatten hoppas jag att Lars Bäckström och jag kan fortsätta med och i positiv anda pröva Vänsterpartiets förslag, som jag tycker är väldigt intressant.

Fru talman! Lars Björkman har frågat näringsministern vad han avser göra vad gäller Småföretagsdelegationens förslag beträffande borttagande av företagsskatter, kontroll-/sanktionsmöjligheter, m.m. och inom ramen för det europeiska samarbetet stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Arbetet är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Vad gäller hanteringen av Småföretagsdelegationens förslag har regeringen tillsatt en interdepartemental arbetsgrupp för att bereda dessa. Gruppen skall senast i mars 1999 rapportera sitt arbete. Regeringen har i linje med Småföretagsdelegationens första rapport Bättre och enklare regler vidtagit åtgärder för att bl.a. förenkla registreringen av företag och firmanamn, förkorta handläggningstiderna vid för småföretagen viktiga myndigheter och minska obligatoriskt uppgiftslämnande om sjukfrånvaron för mindre företag. Vad avser den svenska åkerinäringens konkurrenskraft vill jag framhålla att det är viktigt att konkurrensen mellan åkerierna på EU:s gemensamma transportmarknad bedrivs på så lika villkor som möjligt. Inte minst gäller detta uttaget av skatter och avgifter av vägtrafiken. Den svenska transportpolitiken bygger på ett väl definierat kostnadsansvar, men givetvis måste beskattningen av tunga lastbilar anpassas till den internationella konkurrenssituationen. När vägavgifter infördes för tunga lastbilar genom Sveriges anslutning till det s.k. Eurovinjettsystemet den 1 februari i år sänktes således fordonsskatten för lastbilar och lastbilskombinationer med en totalvikt på minst 12 ton så att den nu ligger i nivå med eller strax över EU:s miniminivå. Dieselkostnaden utgör dock en större kostnadspost för åkerierna. Jag vill emellertid framhålla att den svenska skattenivån inte är markant högre än skatten i våra grannländer. Enligt regeringens uppfattning är det dock angeläget att ta fram ett bra underlag för att kunna bedöma den svenska åkerinäringens kostnadsstruktur och konkurrenssituation. Regeringen kommer därför att inom den närmaste tiden ge Statens institut för kommunikationsanalys i uppdrag att utreda den svenska åkerinäringens konkurrensförutsättningar såväl vad gäller internationell trafik som inrikestrafik. Inrikestrafiken är även den utsatt för en helt ny och hårdare konkurrens genom att det sedan den 1 juli i år är möjligt att utan särskilt tillstånd inom EU utföra s.k. cabotagetransporter, dvs. inrikestransporter i ett land där man inte är etablerad. Det uppdrag som SI KA nu kommer att få skall utföras i nära samarbete med åkerinäringen. Jag vill också särskilt framhålla att kontrollen av efterlevnaden av befintliga regler och möjligheten att verkställa sanktioner, lika för egna och utländska åkare, är en fråga av stor betydelse för konkurrensen mellan transportörerna i EU:s olika medlemsländer. I 1997/98:56) som riksdagen fattade beslut om i juni i år (bet. 1997 98:266) konstateras att de problem som i dag uppträder framför allt beror på att kontrollerna av efterlevnaden av befintliga regler är för få, att sanktionsbestämmelserna kraftigt varierar mellan EU:s medlemsstater och att polissamarbetet över gränserna inte är tillräckligt utvecklat. Sverige skall därför verka för att få till stånd en effektiv tillsyn av den yrkesmässiga trafiken, och ta initiativ som har till syfte att förbättra och harmonisera övervakning och kontroll. Möjligheterna att driva in böter från utländska åkare är begränsade. Jag kan dock nämna att regeringen har planer på att utreda frågan om indrivning av böter vid trafikbrott, bl.a. just för att finna ett effektivt påföljdssystem för utländska åkare.
Fru talman! Jag får tacka biträdande näringsministern för svaret. Det är bra att regeringen har lyssnat på Småföretagsdelegationen när det gäller tre vitala delar, men jag hade kanske förväntat mig att man lite mer noggrant skulle ha tittat ytterligare på andra vitala delar från denna utredning. Det gäller bl.a. konkurrensneutraliteten i stort som på något sätt måste åtgärdas och som i högsta grad berör den fråga som vi nu diskuterar. Småföretagsdelegationens arbete slutfördes ju under 1997. Enligt statsrådets svar avser regeringen först under 1999 att tillsätta en utredning med uppgift att lägga fram förslag till konkreta åtgärder. Jag tycker kanske att det är lite långt mellan det att förslagen ligger på bordet och till dess att man är beredd att vidta åtgärder i linje med de lösningar som där har givits. Fru talman! Sverige ligger långt ifrån sin största marknad. Man uppskattar att det avståndshandikapp på transportsidan som vi talar om uppgår till ca 70 mil. Transportnäringen är naturligtvis en viktig del av hela näringsverksamheten. Man kan gott säga att åkerinäringen är något av näringslivets blodomlopp där vitaliteten måste hållas hög för att den svenska nationen och dess näringsliv skall må bra. Den svenska åkerinäringen har utvecklats positivt, dels genom att man har gjort stora satsningar på ny teknik, dels genom att man har skaffat sig ett ökat kunnande, dels genom att man i flertalet åkeriföretag med hjälp av ett mycket konsekvent miljötänkande, en höjd produktivitet och en miljöcertifiering har skaffat sig de vapen som borde bidra till ökad lönsamhet. Men så har tyvärr inte varit fallet. En allt hårdare konkurrens från utländska åkare, framför allt från EU-länder men också från de gamla öststaterna, gör att de inhemska företagens marginaler krymper avsevärt. Tvärtemot vad vi önskar försvinner nu svenska arbetsplatser till utländska företag, och det rimmar dåligt med den politik som regeringen för på andra områden. Det gäller att behålla arbetskraften och i stället utveckla nya arbetsplatser. Det fria cabotaget som gäller från halvårsskiftet visar att allt större del av godsmängden till, från och inom Sverige transporteras på utlandsregistrerade fordon. Som exempel kan jag nämna att Hollandsregistrerade transporter sedan 1995 har ökat elva gånger, dvs. med 1 100 % - en fullständigt fantastisk utveckling som verkligen borde ge regeringen kraft nog att handla snabbt. Om de utländska åkarna hade vunnit sina framgångar med en högre kompetens genom att de t.ex. hade visat upp en bättre miljöanpassning, eller i övrigt på sunda konkurrensvillkor vore problemet lika stort i hela tal räknat, men det vore svårare att politiskt påverka situationen. Men det är det omvända som gäller. De konkurrerande EU-ländernas fordonsflottor opererar på den svenska marknaden med kostnadsfördelar som varierar mellan 18 och 22 %. När det gäller öststatsländerna är kostnadsmarginalerna ännu större. Fru talman! Man kan inte förvänta sig att en näringsgren skall kunna leva och utvecklas i den här miljön. Därför förtydligar jag min fråga: När konkret tänker regeringen vidta åtgärder som verkligen förändrar situationen och ger den svenska åkerinäringen en rejäl chans att på likvärdiga villkor konkurrera med utländska företag?
Fru talman! Jag vill först betona att arbetet med Småföretagsdelegationens alla förslag är väldigt viktigt. Det måste få spela en central roll i hur näringspolitiken framöver kommer att bedrivas. Vi arbetar mycket skyndsamt med detta inom Regeringskansliet, och vi kommer i möjligaste mån löpande att ta fram och realisera förslag som delegationen har lämnat. Jag vill bara betona den del av mitt svar som handlade om uppdraget till SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys. I detta ligger ett behov som jag vill understryka, och som jag tror att också Lars Björkman känner, av att man verkligen mycket noga skall ta fram hur konkurrenssituationen och kostnadsstrukturen ser ut. Detta gör vi i mycket nära samarbete med åkerinäringen. Sedan får vi återkomma till vad vi här i denna kammare mera konkret kan göra.
Fru talman! Jag noterar det positiva anslaget från statsrådet. Det återspeglas även i svaret som tidigare har refererats. Men kanske har vi lite olika syn på skyndsamhet och på vilka åtgärder som i tid kan sättas in. Situationen i dag är i högsta grad oroväckande. På samma sätt som sker i rederinäringen finns det svenska åkeriföretag som på grund av den rådande situationen inte bara är beredda att verkställa utan redan har verkställt utflaggning av delar av sin fordonsflotta. Beredskapen för att fortsätta den linjen är tyvärr väldigt hög. Åtgärder, eller i varje fall tecken på åtgärder, för att kunna vända denna trend måste komma mycket snabbt. De måste också genomföras och ha en konstruktion av den karaktären att lösningarna inte är tillfälliga i likhet med rederistödet, som innebär att man med kontantmedel löser en akutsituation. Det är i och för sig en åtgärd som på kort tid får genomslag, men långsiktigt kan ingen näringsgren leva i en sådan miljö med årsvis planering och med ett förlitande på regeringens goda vilja i budget efter budget. Först när budgetförslaget är antaget av denna kammare kan man se vilka åtgärder som kan vidtas till följd av de fattade besluten. Fru talman! Långsiktigheten är a och o i all näringslivsverksamhet för att man skall kunna planera och bereda de redan sysselsatta i företaget en tryggad verksamhet, för att man skall kunna utveckla verksamheten och inte bara se till att befintliga fordon behålls i drift. Långsiktighet är nödvändigt också för att man skall kunna utveckla verksamheten och återta initiativet baserat på sunda förtecken och med ett regelverk som i första hand ger konkurrensneutralitet. Först då kan vi ha en förhoppning om att denna viktiga näringsgren skall kunna trivas och utvecklas. Fru talman! I de diskussioner som har förts mellan branschen och åkerinäringen har man tagit upp förslag till konkreta åtgärder. Jag tror att statsrådet är väl bevandrad i den korrespondensen och skulle kunna ge ett svar på frågan om regeringen i dag kan ge en fingervisning till näringen om att man är beredd att i någon del ställa upp på de förslag till lösningar som faktiskt ligger på bordet. Jag vill betona att det inte bara är Åkeriförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund som agerar i det här fallet, utan även Transportarbetareförbundet på LO-sidan har skrivit under motsvarande dokument och t.o.m. samma dokument i något fall. Man har krävt åtgärder för att kunna ge sina medlemmar en fortsatt tryggad verksamhet i den bransch som inte bara är viktig för sysselsättningen utan som framför allt - som jag tidigare sade - fungerar som blodomloppet i svenskt näringsliv. Blodomloppet måste hållas intakt och kunna pulsera med normal takt för att näringslivet skall må bra.
Fru talman! Mycket kort: Det är inte speciellt relevant att göra jämförelser med rederinäringen, vilket jag tror att Lars Björkman är medveten om. Kommissionen förbjuder ju statsstöd till alla näringar utom just sjöfartsnäringen. Så vi skall inte göra en sådan jämförelse. Jag vill också understryka några saker som interpellanten uttryckte. Vi har också fått siffror som tyder på att holländska bilars cabotage kraftigt har ökat. Det är just för att få ett ordentligt underlag om hur marknaden har påverkats under den senaste tiden som uppdraget till SIKA är första ledet för att vi skall kunna ta fram det som givetvis måste uppfattas som långsiktiga, hållbara och trovärdiga, men också konkurrensneutrala lösningar för den här branschen. Jag återkommer alltså i dessa frågor när vi har kommit längre.
Fru talman! Oavsett om jämförelsen med rederinäringen är relevant eller inte, måste vi ändå konstatera att effekterna blir desamma. Jag kan medge att jag delar uppfattningen att jämförelsen saknar relevans i ett avseende, nämligen att de regelverk som den svenska åkerinäringen lever under och de negativa sidor som vi märker av dessa är inhemskt konstruerade till skillnad delvis från rederinäringens problem. Det är ju det som borde vara nyckeln till lösningen och som statsrådet snabbt borde sätta sig in för att visa god vilja att vidta åtgärder. Vi har i Sverige dessbättre ett miljötänkande som både är positivt och har stor genomslagskraft. Jag nämnde tidigare att den största delen av den svenska bilflottan är miljöcertifierad och använder till nästan hundra procent miljöklass 1. Tidsmässigt innebär detta egentligen inte någon skillnad gentemot utländska åkare. Men genom beskattningsreglerna i utlandet är det fortfarande väldigt lönsamt för utländska åkare att med oerhört stora tankutrymmen ta sig in i Sverige. De kan under veckolånga transporter operera i Sverige utan att en enda gång behöva tanka i Sverige med den svenska diesel som står till buds. Genom att exempelvis ytterligare sänka skatten på miljöklass 1 skulle vi kunna göra det intressant för utländska åkerier att fylla sina tankar med en kvalitetsmässigt bättre dieselolja än den de har med sig in i landet. Vi skulle öka skatteintäkterna genom att tankningen skedde i Sverige. Framför allt, fru talman, skulle vi medverka till att dessa bilar åtminstone miljömässigt konkurrerade på likvärdiga villkor i stället för att smutsigast möjligt förorena svensk miljö.

Fru talman! Jag vill tacka socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall för svaret och för engagemanget, trots att hon råkar vara väldigt förkyld just nu. Jag vill särskilt tacka för den tonvikt som lagts på barnen. Bostadsfrågorna är viktiga och hänger mycket samman med familjefrågorna. Norge har insett detta och tillsatt en familjeminister. Mina rön som ny riksdagsledamot är att en sammanhållen bostadspolitik tycks ha ersatts av kreditpolitik, kommunpolitik och miljöpolitik och till viss del segregationspolitik. Man har t.o.m. accepterat att vissa personer, som psykiskt funktionshindrade kvinnor, kan sakna bostad eller vara helt hemlösa. Flerbarnsfamiljer har fått det sämre. Vi kan inte nöja oss med att endast 60 % av antalet hushåll med hemmavarande barn kan ge varje barn ett eget rum. Neddragningarna av bostadsbidragen har drabbat barnfamiljerna. De besparingar som gjorts i bostadsbidragen har inneburit ett trendbrott när det gäller stödet till barnfamiljerna. Reglerna för individuella inkomstgränser gör att hushåll där den ena av makarna väljer att vara hemma hos barnen gör en brakförlust. Beräkningsgrunden när det gäller bostadsytan har minskat. Med denna verklighet kan jag inte förstå att statsministern i princip utlovat gratis barnomsorg. Vi kristdemokrater vill ha den samlade familjeinkomsten till grund för bostadsbidraget. Vi vill höja ytgränserna för oreducerat bidrag med tio kvadratmeter för alla hushållstyper. För att ytterligare förstärka bostadsbidragen vill vi höja det särskilda bidraget med 100 kr per barn. Det skulle vara minst lika värdefullt för barnfamiljerna att få radikalt sänkta hyror för boendet som att välbeställda familjer får gratis barnomsorg. Flera hushåll har inte märkt den låga räntenivån på hyresavin. De har inte fått lägre hyra. Särskilt svårt har personer som lever på a-kassa. Av en genomsnittlig inkomst går en tredjedel av lönen efter skatt till hyra. Många familjer har fått vara med och betala en konkurs i en bostadsrättsförening. Det har aldrig sedan statistiken påbörjades byggts så lite lägenheter som i dag - så lite att NCC skulle ha klarat hela nybyggnadsbeståndet. Prognosen från Nybyggnation i attraktiva områden sker för extremt högavlönade människor. Om marknaden går så här hårt fram kommer besittningsskyddet i framtiden att sakna betydelse. Två makar med vanliga lärar och sjuksköterskejobb och två barn räknas i dag knappast som kreditvärdiga för lån i banker till villaköp. Fru talman! Vad jag menar med en samlad familje och boendepolitik är att arbeta med valfrihet. Det handlar om att kunna påverka var och hur man vill bo, om att förstärka hyresgästernas inflytande, om att lönen skall räcka till mera än mat och hyra och om att konsekvensutredningar för barnens bästa skall göras vid nybyggnad. I dag märks en historielöshet bland människor där de sociala banden har dragits undan och delaktigheten undergrävts. En stor anonymitet har blivit följden i flertalet bostadsområden. Det leder till social utslagning och drogproblem i vissa fall. Socialförsäkringsministern säger att den familjepolitik och den bostadspolitik som bedrivs är regeringens samlade politik på dessa områden. Då undrar jag: Vilket område bedömer ministern att regeringen har givit särskild tyngd?
Fru talman! Jag måste faktiskt erkänna att jag inte hörde Maj-Inger Klingvalls svar. Dessutom har jag inte fått det skriftligt heller. Men jag kan ana vad det handlar om. Däremot hörde jag Ulla-Britt Hagström bra. Jag tycker att det är väldigt bra att Ulla-Britt Hagström har väckt den här interpellationen. Bostaden är ju en social rättighet, och alla människor bor. Det borde alltså diskuteras ännu mer. Det är också väldigt viktigt, tycker jag, att vi har fördelningspolitiskt riktiga beslut när vi skall fördela bostadsbidragen. Vi får ju inte glömma bort att det faktiskt betalas ut 6 miljarder kronor i bostadsbidrag i Sverige. Det är ingen liten summa. Det är också viktigt att de här pengarna kommer till dem som bäst behöver det. Detta var oerhört viktigt för oss i bostadsutskottet förra mandatperioden. Det är ingen ny fråga. Vi var väldigt eniga i bostadsutskottet. Vi tog också ett enigt utskottsinitiativ som rättade till vissa felaktigheter. Vi krävde även då, och fick gehör för, att just situationen med bostadsbidragen skulle utredas ytterligare. Den skulle följas upp. Vi skulle få ett besked och vi skulle följa allt det här. Det har nu gått två år, och signaler kommer som visar att det fortfarande finns problem. Dessa anser vi naturligtvis skall rättas till. Jag har i utskottet frågat efter utredningen och resultatet. Jag vill passa på här i dag att även fråga statsrådet Klingvall om hon har några besked om när denna utredning är klar. Det som vi i Centerpartiet tycker är väldigt viktigt är naturligtvis att människor i vårt land har rimliga bostadskostnader. Det finns det också en utredning som sitter och tittar på, nämligen skatteutredningen. Den får inte heller ta för lång tid på sig. För det är ju faktiskt så att en mandatperiod går oerhört fort. Jag tycker, och Centerpartiet anser också, att det är väldigt viktigt att det finns en stabilitet, något som räcker över mandatperioderna. Jag tycker mig ana att vi har kommit in i en ny era i riksdagen och framför allt i utskottet. Det är naturligt att nya ledamöter inte vet vad vi diskuterade förra mandatperioden. Men det får inte bli så att man raserar allting och svartmålar sådant som det tidigare har fattats beslut om. Samtidigt är det väldigt bra att det kommer in nya ögon som ser på problemet på ett annat sätt. Nu gäller det att finna en balans så att vi inte får en ryckighet och knyckighet i bostadspolitiken och familjepolitiken. Det måste, tycker vi fortfarande, finnas valfrihet både när det gäller hur människor vill bo och när det gäller hur människor vill ordna sin barnomsorg.
För säkerhets skull vill jag klargöra att det skriftliga svaret naturligtvis - som alltid - har funnits tillgängligt fr.o.m. en stund innan detta plenum inleddes.
Fru talman! Jag beklagar min dåliga röst. Jag skall ändå försöka klara av den här debatten. Det jag tycker är viktigast att understryka när det gäller regeringens politik på det här området är inriktningen på en samlad barnpolitik. Detta tycker jag fick sitt tydligaste uttryck i regeringsförklaringen, i den mening där det står: "Barnkonventionen skall efterlevas och alla relevanta politiska beslut skall analyseras utifrån hur de påverkar barnens situation." Den meningen säger i sin enkelhet, men också i sin tydlighet, att det här är inriktningen i regeringens politik. Alla relevanta politiska beslut skall granskas ur ett barnperspektiv. Detta skall också genomsyra det arbete som regeringen bedriver på alla områden som berör barn. Jag vill vara väldigt tydligt med att understryka att det här är en mycket viktig utgångspunkt. Ser vi sedan till de åtgärder som regeringen har vidtagit under den senaste tiden, efter att vi har lyckats få balans i statens ekonomi, så handlar det ju i väldigt hög grad om att genomföra förbättringar för barnfamiljerna. Det gäller både ekonomiskt och i fråga om den service som barnfamiljerna efterfrågar. Då tänker jag på de extra pengarna till kommunerna; till skolan och barnomsorgen. Det är oerhört viktiga delar. Jag tänker naturligtvis också på barnstrategin, den proposition som vi har lämnat till riksdagen som också gäller inriktningen av det fortsatta arbetet på flera centrala områden som berör barn. Låt mig också säga något om den konkreta frågan om bostadsbidragen. Vi genomförde ju en stor förändring 1997. Fördelningspolitiskt kan vi ändå se att 65 % av bidragshushållen - och det är ju framför allt de ensamstående med låga inkomster - över huvud taget inte berördes av den här förändringen. Det är ju ett viktigt resultat. Sedan håller ju Riksförsäkringsverket på att utvärdera de här förändringarna. Utvärderingen kommer den 1 september nästa år. Den utvärderingen skall naturligtvis ligga till grund för regeringens egen analys och regeringens eget ställningstagande när det gäller vad den här reformen har fått för effekter. Det får vara ett konkret svar också på Rigmor Ahlstedts fråga.
Fru talman! Jag tycker att svaret är positivt i den meningen att det framhåller barnens situation. Jag tycker också att det är positivt att 65 % inte berördes av förändringen av bostadsbidragen, för där måste vi givetvis satsa. Men jag tycker att ni socialdemokrater missar valfriheten. Trygghet och valfrihet i boendet är viktigt i Kristdemokraternas familjepolitik. Familjer som har frihet att välja den boendeform som passar dem bäst skapar också bäst den boendemiljö som främjar en harmonisk uppväxt för barn och ungdomar. I svaret framhåller statsrådet Maj-Inger Klingvall såväl familjepolitiken som bostadspolitiken som integrerade delar av den allmänna ekonomiska politiken. Det är bl.a. detta jag reagerar mot. Familje och boendefrågor diskuteras inte som högprioriterade valfrihetsområden utan som integrerade delar i en allmän politik. Möjligheten till valfrihet för det svenska folket riskerar i dag att försvinna i diskussioner om ett allmänt, generellt välfärdsbegrepp. Föräldrar behöver mer tid för barnen. Äldre behöver få känna värdighet och att de betraktas med och respekt. Den enskildes rörelseutrymme måste tillgodoses. Vi kan inte tillåta oss att bli brickor i ett generellt välfärdssystem. Det gamla uttrycket "mitt hem är min borg" säger väldigt mycket. Med tanke på alla ekonomiskt utstraffade personer blir det nya uttrycket för många i dag "mitt hem är min sorg". Det är detta jag reagerar emot. Familj, boende och konsumtion är nära förknippade områden. Jag tycker att regeringen kunde se på hur man i arbetar i Norge. Där har man en familjeminister som bevakar familjens intressen, och där kan också barnen föra sin talan. När jag skrev den här interpellationen reagerade jag också emot att statsminister Göran Persson över huvud taget inte nämnde familjen i sin regeringsförklaring. Jag är orolig för att han vill splittra upp grundförutsättningarna för familjen. Sverige har Europas högsta boendekostnader. Familjer måste ha höga inkomster för att över huvud taget få möjlighet att skaffa villa. Statsministern vill också beskatta villorna hårdare än andra boendeformer. Många bostadsrättsföreningar går i konkurs eller måste rekonstrueras, och flera kommunala bostadsbolag har det ekonomiskt svårt. Jag tänker också på ungdomarnas situation. Vi har fått en puckel av s.k. mambor, ungdomar som av ekonomiska skäl inte har kunnat flytta hemifrån eller - än värre - av ekonomiska skäl måst återvända hem. Vi behöver stimulera ett ökat bosparande. Inte minst på bostadsområdet bidrar eget sparande till stabilitet såväl för samhället som för ungdomars möjligheter att skaffa egen bostad. Göran Persson, som i svar på en fråga har uttalat att bostadspolitiken skall vara en social rättighet. Men det är den ju inte för alla. Jag tycker att det är ovärdigt att i ett välfärdsland acceptera att en stor grupp människor är bostadslösa, varav ett stort antal också är hemlösa. Uteliggare börjar bli en allt vanligare syn även utanför storstäderna.
Fru talman! Jag hakar på där Ulla-Britt slutade, nämligen vem som håller i alla de här frågorna. Många av oss har efterlyst en minister som greppar helheten men som naturligtvis samarbetar med de andra ministrarna. Det har nästan blivit så att vi i vårt utskott ironiskt frågar oss: Vilken minister skall vi nu gå och fråga om detta? Så blir det i fråga efter fråga. Det får inte vara så. Boendefrågorna är oerhört viktiga. De är så viktiga att vi faktiskt kräver att man tillsätter en bostadsminister som handlägger dem - just för att få den här valfriheten, just för att titta på neutraliteten. Sedan är det glädjande att höra att också kd nu tycker att det är angeläget att ungdomar skall ha möjlighet att få egen bostad. Så lät det dessvärre inte under förra mandatperioden. Då gick man från kristdemokraternas sida emot Centerpartiet och andra som ville ha ett bidrag just för att ungdomar skall kunna flytta hemifrån. När det gäller kärnfamiljen må vi tycka hur bra om den som helst, men samhället är föränderligt. I dag är inte kärnfamiljen mamma, pappa och två barn, helst en pojke och en flicka. I dag består familjen av många olika bitar. Man får nog säga att det även där finns en valfrihet. Men det som är viktigt är att vi får ett boende i Sverige till rimliga kostnader och där människor mår bra.
Fru talman! Det är naturligtvis regeringen som är ansvarig även för bostadspolitiken. Den beredningsordning som vi har i Regeringskansliet garanterar att vi kan presentera en samlad bostadspolitik från regeringens sida. Jag vill också peka på det som Ulla-Britt Hagström tog upp om situationen för de bostadslösa. Detta är också en fråga som har ansetts så viktig att den har lyfts in i regeringsförklaringen. Jag går så över till resonemanget om hur vi uppnår rimliga bostadskostnader och hur vi skall se på bostads och familjepolitiken i ett sammanhang. Självklart är detta en integrerad del i politiken. Våra möjligheter att bedriva en bra familje och bostadspolitik är ju beroende av hur det ser ut med sysselsättning och arbetslöshet och hur vi klarar av att föra en bra ekonomisk politik. Det är det som ger oss förutsättningarna. Det är också detta som har lett till att vi i dag har en betydligt lägre räntekostnad än för några år sedan. För en familj med ett villalån på en halv miljon betyder det faktiskt i dag en lägre boendekostnad med ungefär 1 400 kr/månad. Det innebär att den ekonomiska politiken, dess verkningsgrad och dess påverkan på räntan, har en större effekt än vad bostadsbidraget har. Den har helt enkelt gett mer pengar åt de barnfamiljer med villor och villalån som har haft möjlighet att sätta om sina lån. Sedan reagerar jag mot Ulla-Britt Hagströms uttryck att vi har blivit brickor i det generella välfärdssystemet. Den generella välfärdspolitiken har faktiskt gett oss en mycket stor frihet att välja den livsform man vill. Den friheten har blivit mycket större. Den har också gett oss en situation där de allra flesta barn i vårt land faktiskt lever under goda förhållanden. Effekterna av den generella välfärdspolitiken för att skapa goda levnadsförhållanden är alltså oerhört positiva. När vi nu har fått ekonomiska möjligheter att göra förbättringar har vi också gjort just satsningar på den generella välfärden. Därav kommer också de förslag om att gå vidare och höja barnbidragen som nu föreligger, men också regeringens förslag om att sänka kostnaderna för barnomsorgen för barnfamiljerna. Detta är tänkt att skapa möjligheter för kvinnor att gå upp i arbetstid och förbättra familjens ekonomi. Framför allt skall det dock skapa möjligheter för barnen att få tillgång till en bra och utvecklande barnomsorg.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Maj-Inger Klingvall för att ni arbetar för låga räntekostnader. Givetvis har det stor betydelse för boendet. Här kan vi också gå vidare, för boendet får inte bli en skattemaskin för staten. Sverige har fortfarande bland de högsta kostnaderna i världen för boendet. Inte heller finns det full valfrihet mellan olika boendeformer som hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Det finns också mycket att göra i fråga om hyresgästers möjlighet att påverka hyressättningen genom att själva gå in och delta i underhåll, deras möjlighet att påverka lägenhetsstandard och att kunna äga sin lägenhet. Där har vi mycket kvar, och det är därför vi vill ha en familje och bostadsminister. Jag vill också säga något om den generella välfärden. Visst är den bra. Visst har det hänt väldigt mycket. Visst garanterar barnkonventionen väldigt mycket för våra barn i Sverige. Men vad jag menar är att socialdemokraterna inte riktigt har vågat släppa loss kreativiteten så att arbetsmarknaden har fått komma i gång. I stället har vi stirrat oss blinda på en generell och lika välfärd för alla. Vi har inte gett familjerna möjlighet att välja att få mer tid för barnen, inte gett de äldre valmöjligheter osv. Till Rigmor Ahlstedt vill jag säga att vi alltid har värnat om ungdomar. Nu är jag ny i riksdagen och har bara läst vårpropositionen noga. Där ställde vi upp på bidrag för ungdom i samma utsträckning som regeringen. Vi har också gjort det i samband med den här propositionen. Dessutom har vi verkat för studentbostäder och där tillfört extra resurser.

Fru talman! Det som jag känner oerhört starkt för är den generella välfärdspolitiken som vi har bedrivit i vårt land. Den har gett barnfamiljerna just den valfrihet som Ulla-Britt Hagström efterfrågade. Vi har en flexibel föräldraförsäkring som ger stora möjligheter för föräldrarna att välja hur de vill ta ut den, hur de vill fördela sin tid mellan att vara hemma och att förvärvsarbeta. Det är en mycket viktig del. En utbyggd barnomsorg är en annan viktig del för att skapa just denna möjlighet för föräldrarna att hitta den egna kombinationen av förvärvsarbete och tid hemma med sina barn. Detta är något som det också finns en stark uppslutning kring i det svenska samhället. Vi kan vara mycket glada och stolta över att den svenska modellen också är en förebild för många andra länder.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att garantera en varaktig finansiering av den forskning, utbildning och information som bedrivs vid Regeringen har bidragit ekonomiskt till uppbyggnaden av verksamheten, som är tänkt att kunna stå modell för liknande verksamhet som kan komma att startas upp i andra delar av landet. I Rikskvinnocentrums uppgifter ingår förutom att ta hand om patienter även att genomföra utbildning, sprida information och bedriva forskning om bl.a. effekterna av våld mot kvinnor. Vid Rikskvinnocentrum pågår forskning och dokumentation om främst behandlingsmetoder och andra frågor i samband med centrumets verksamhet. Rikskvinnocentrum samarbetar med Uppsala universitet, bl.a. i ett forskningsprojekt om våld mot kvinnor med invandrarbakgrund. För närvarande genomförs i centrumets regi ett forskningsprojekt om förekomsten av misshandel under graviditet. Rikskvinnocentrum har även initierat ett nordiskt forskarnätverk. Avsikten med regeringens engagemang i uppbyggnaden av Rikskvinnocentrum har varit att delta i ett inledande skede och att landstinget skulle stå för kontinuiteten och den fortsatta verksamheten. Landstinget har ett självklart ansvar för att ta hand om patienter, utveckla metoder och bedriva utbildning och information om verksamheten. Omhändertagande av misshandlade kvinnor utgör därvidlag inget undantag. 1996 har landstingen numera också ett ansvar för att forskning bedrivs inom deras område. Ansvaret avser planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso och sjukvårdens område samt folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Det framgår också av lagen att landstingen i dessa frågor skall samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Det förekommer naturligtvis redan att landstingen samarbetar kring verksamhet av rikstäckande karaktär och då betalar varandra för utförda tjänster. Flera landsting lär också vara i färd med att bygga upp en egen verksamhet efter Uppsalamodellen. Vårdalstiftelsen har tillkommit som en möjlig källa till finansiering av denna typ av forskning. Under året har landstinget i Uppsala begärt att få uppta förhandlingar med regeringen om finansieringen av Rikskvinnocentrum. Regeringen överväger möjligheten att ytterligare en gång ge ett engångsbidrag för att lösa Rikskvinnocentrums akuta ekonomiska problem. Frågan bereds för närvarande inom Socialdepartementet. Regeringen förutsätter emellertid att Rikskvinnocentrums behov av resurser i fortsättningen löses inom ramen för de ordinarie medel som finns tillgängliga för denna typ av verksamhet.
Fru talman! Först vill jag tacka för svaret, men jag är ju besviken över att utbildningsministern ser detta enbart som en landstingsfråga. Om det hade varit det hade jag ställt denna interpellation till socialministern. Men detta är en riksangelägenhet där forskning med akademisk förankring samt utbildning, information och kunskapsspridning i vida kretsar till många myndigheter och yrkesgrupper är centrala uppgifter. Låt vara att en viktig utgångspunkt är de kvinnor som söker sig till Rikskvinnocentrum eller ringer till jourtelefonen. Våld och andra övergrepp mot kvinnor är ju frågor som har kommit att aktualiseras alltmer under senare år. Detta är ju ett område som länge har varit eftersatt och som spänner över ett brett område och som måste attackeras på bred front. Riksdagens kvinnor har på olika sätt verkat för att detta område skulle prioriteras. Jag vill påstå att detta inte har varit en partiskiljande fråga utan att vi har arbetat tvärpolitiskt. Det har i stället varit en glömd, gömd och nästan tabubelagd fråga som nu äntligen kommit fram i ljuset. Därför var det ett genombrott när Rikskvinnocentrum inrättades 1994 som ett gemensamt åtagande mellan regeringen och landstinget i Uppsala län. Bakom detta låg, som utbildningsministern sade, Kvinnovåldskommissionens förslag från 1994 om ett nationellt resurs och kompetenscentrum. Då såg ju kommissionen också 1995 när den lade fram sitt slutbetänkande att det var tillfredsställande att detta centrum var under uppbyggnad i Uppsala. Man såg också att detta sedan skulle stå modell för likartade centrumbildningar ute i andra landsting. Utredningen och de remissvar som sedan kom utgjorde grunden till propositionen Kvinnofrid som riksdagen antog i våras. Där kunde man läsa: Det är enligt regeringens mening viktigt att den kunskap och de erfarenheter som vunnits vid Rikskvinnocentrum systematiseras för att kunna bilda modell för liknande insatser hos andra huvudmän. För att ge Rikskvinnocentrum förutsättningar att befästa sin verksamhet och sprida erfarenheter från verksamheten samt för att finansiera vissa rikstäckande uppgifter avser regeringen att lämna ett ekonomiskt bidrag i form av ett engångsbelopp om 3 miljoner kronor under 1998. Men ett år var ju en alldeles för kort tid. Det är orealistiskt när man bygger upp en sådan verksamhet. Socialdemokraten Tone Tingsgård framhöll också i en motion i våras att det behövdes en långsiktig lösning. Hon tog också upp att Rikskvinnocentrum måste få ett tydligt långsiktigt nationellt uppdrag för de närmast kommande åren för att samla erfarenheter, för att bedriva forskning och för att sprida kunskaper till berörda organ och att propositionens ettåriga perspektiv var helt otillfredsställande. Från Centern och Folkpartiet framfördes yrkanden av likartat slag. Jag tror också att det gjordes från andra partier. Justitieutskottet skrev sedan hur viktig denna verksamhet är. Man skrev om utbildning av olika personalkategorier där ju inte bara hälso och sjukvården stod i fokus. Man ansåg också att det var viktigt att detta skulle kunna fortsätta att verka som ett nationellt resurscentrum. Nu är verksamheten faktiskt hotad, och jag skulle vilja höra mer från utbildningsministern om vad som konkret ligger bakom den här ekonomiska satsningen och om man har några planer på att stödja en långsiktig utveckling.
Herr talman! Herr minister! Skapa en nollvision mot kvinnovåldet. I världens mest jämställda parlament - och då kan jag vända mig till mina kvinnliga kolleger - borde vi göra en kvinnorevolution och kräva stopp för våldet mot kvinnor - våra medsystrar. Våldet mot kvinnor har ökat. Under de senaste tio åren har anmälningarna om sexualbrott mot kvinnor ökat med 80 %. Och när riksdagsledamöterna på Uppsalabänken häromveckan samlades på länsstyrelsen hemma i Uppsala för att få aktuell information fokuserades på just denna bild. Rikskvinnocentrum, länspolismästaren och landshövdingen var helt eniga och påpekade att det är ett mycket stort problem om Rikskvinnocentrum i fortsättningen inte behandlas just som ett rikskvinnocentrum. Var femte minut misshandlas en kvinna. Varje vecka dör en kvinna till följd av misshandel. Det är ett absolut måste att kvinnovåldet minskas, och för det krävs att kvinnor får det rättsliga skydd de behöver. Dessutom krävs ett brett kunnande i de här frågorna. Det behövs forskning. Det har sagts tidigare hur Rikskvinnocentrum bildades. Jag skall inte upprepa det. Det finns nu en specialistenhet inom hälsooch sjukvården som arbetar konkret med kvinnor som utsatts för våld. De arbetar just utifrån ett kvinnoperspektiv och ger stöd, råd och hjälp. De ger kurage och mod så att kvinnor också anmäler. Det är en av anledningarna till att anmälningarna har ökat. Kvinnorna har sett betydelsen av det, och de har också fått rättshjälp. Sett ur riksdagens perspektiv är det stora intresset att detta är ett rikskvinnocentrum, som bedriver forskning inom den medicinska fakulteten och tillsammans med andra universitetsdiscipliner. Jag är övertygad om att vi alla kan ställa oss bakom en nollvision för kvinnovåld. Menar vi allvar med det är det också naturligt och följdriktigt att vi är med och skapar långsiktiga förutsättningar så att Rikskvinnocentrum kan fortsätta sitt oerhört viktiga arbete. Landstinget i Uppsala har sagt att man tar ansvar för sin del. De tänker inte svika. Då får riksdagen inte heller svika och dra ned sitt åtagande. Herr statsrådet Östros, som har ansvar för denna forskning, skall forskningen inom detta angelägna område tvingas att upphöra? Det kan faktiskt bli följden om anslaget från riksdagen upphör. Det får inte ske.
Herr talman! Liksom Barbro Westerholm är jag inte helt nöjd med det svar som utbildningsministern har lämnat. Det som jag har mest problem med är just att svaret antyder att den verksamhet som bedrivs vid Om man tittar på det uppdrag som Rikskvinnocentrum har ser man att det är trefaldigt. Ett uppdrag är utbildning och information om verksamheten över landet och internationellt. Detta är hämtat från kvinnofridspropositionen. Jag tycker inte att man i någon annan lagstiftning kan tolka in att landstingen skulle ha uppdraget att sprida sin forskning över landet och internationellt. I vart fall kan vi inte lägga det på ett enskilt landsting. Man var ganska tydlig när man inrättade Rikskvinnocentrum. Därav också att man antog en finansiering för den delen. Det som faktiskt kan hända nu är att den viktiga forskningen, den viktiga metodutvecklingen och den viktiga samordningen när det gäller att hitta sätt att jobba runt misshandlade kvinnor riskerar att avvecklas. Liksom Barbro Westerholm lever jag med uppfattningen att detta icke är partiskiljande frågor. Det finns en bred politisk enighet runt dem. Det finns ett problem när det gäller Rikskvinnocentrum som jag ser om jag tittar närmare på det utifrån ett statligt perspektiv. Det är att frågorna spänner över olika departement. Det handlar om Socialdepartementet, det handlar om Justitiedepartementet och det handlar om Utbildningsdepartementet. Personligen tror jag att det är det problemet som har gjort att just finansieringsbiten har hamnat mellan olika stolar. Det tycker jag är olyckligt. Just nu gäller att få grepp om den akuta situation som råder vid Rikskvinnocentrum. Om inte riksdagen tar sitt ansvar innebär det faktiskt att man säger upp forskare, man avvecklar en verksamhet som jag tror att de flesta partierna i riksdagen vill värna. Det går inte så lätt att bygga upp den igen även om man senare, år 2000 eller år 2001, skulle hitta medel för det. Där tror jag att det är väldigt viktigt att Utbildningsdepartementet och utbildningsministern tar ett ansvar. Helt självklart har forskningsdelen bäring mot Utbildningsdepartementet. Jag tycker själv att detta är ett prioriterat område. Och jag vet att det är en uppfattning som jag delar med regeringen. Senast var det justitieminister Laila Freivalds som i en intervju i helgen i Aftonbladet redovisade att just Rikskvinnocentrums utveckling av behandlingsmetoder, forskning, kunskapsspridning och dess sätt att sprida kunskap hos poliser, kvinnojourer och landsting var ett medel att möta det ökade kvinnovåldet. Jag tror att Laila Freivalds hade regeringen bakom sig när hon gick ut med den bilden. Detta har manifesterats i kvinnofridspropositionen och i andra propositioner från regeringen. Men nu gäller det faktiskt att reda upp en akut situation, att hitta en långsiktig finansiering. Forskningsdelen är ett naturligt ansvar för utbildningsministern. Jag hoppas att utbildningsministern har något mer att komma med än det som fanns i det skriftliga svaret.
Herr talman! Jag delar naturligtvis det engagemang som interpellanten och de övriga debattdeltagarna har när det gäller själva det samhällsproblem som vi står inför. Våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och måste åtgärdas på många olika sätt och med ett brett engagemang, inte minst från riksdag och regering. Där har vi en gemensam uppfattning inte bara över partigränserna utan i detta fall också över könsgränserna. Självklart. Nu handlar det om ett projekt där regeringen via Socialdepartementet har deltagit i ett inledande skede och gett ett bidrag som klart och tydligt deklarerats vara en kortsiktig satsning. Därefter skall en långsiktig lösning ske via landstinget och de andra finansiärer som finns inom forskningen kring det här landstingsområdet. Det är en glömd och tabubelagd fråga. Där delar jag Barbro Westerholms uppfattning. Det finns anledning för alla politiker att vara mycket vaksamma och att också driva de här frågorna på många olika plan. Barbro Westerholm frågar vad som konkret ligger bakom den ekonomiska satsningen. Det är en fråga som bereds på Socialdepartementet. Barbro Westerholm har valt att interpellera mig som utbildningsminister, men det här är en fråga som hanteras inom Socialdepartementets ram för det projekt som har inletts för ett antal år sedan. Det är klart att det måste finnas möjligheter till en diskussion med de aktörer som finns på området; landstinget, som har huvudansvaret för verksamheten, universitet, som också har intressen i den forskning som bedrivs. Jag har pekat på Vårdalstiftelsen som en bland andra forskningsfinansiärer, och nu är regeringen/staten också med i diskussionen via det arbete som pågår i Socialdepartementet. Mer än så kan jag inte säga från Utbildningsdepartementets håll.

Herr talman! Vi har just hört att landstinget är berett att ställa upp på de vårdinsatser som behövs. Det tycker jag är en självklarhet. Men nu har här utvecklats en verksamhet som är av riksintresse, den är av internationellt intresse, och skall man utveckla forskningen vidare på det här området behöver man ha en akademisk plattform. Det är precis som vi hörde nyss att ett problem i sammanhanget kan vara att det är tre departement som så att säga är inblandade, som har intresse och ansvar. Det är Justitie-, Utbildnings och Socialdepartementen. Att detta startade på socialdepartementssidan tycker jag inte är så konstigt. Då utgick man från ett vårdbehov. Samtidigt var man mycket tydlig på den punkten att här behövdes forskning. Den forskningen har nu kommit i gång på ett mycket positivt sätt. Jag vill här bara ta upp lite grann vad som pågår. Man följer kvinnor under sjukhusvård och rättsprocess, inte bara under vårddelen. Rättsintygens betydelse för utfallen i domstol undersöks. Hälsoekonomiska studier görs för att belysa samhällets kostnader för vården och de processer som sedan följer när det gäller misshandlade kvinnor. Utbildningsministern tog upp frågan om misshandel av kvinnor under graviditeten. Det är ett oerhört viktigt område. Kvinnor undersöks med avseende på sockersjuka och högt blodtryck, men internationella studier visar att misshandel under graviditeten är ett större hälsoproblem för gravida kvinnor. En kartläggning av våld mot kvinnor med invandrarbakgrund är ett speciellt projekt. Det sker ett samarbete med internationella forskare. Om det skall ges forskningsmedel och en status skapas i den akademiska världen behöver man akademiska tjänster. Det är en verklighet som forskare lever i. Jag har haft en lång diskussion med forskarna vid Rikskvinnocentrum, och de anser att om man inte kan få den plattformen är det svårt att få någon att lyssna när man söker anslag för internationella presentationer. Det är därför jag ser det som extra viktigt att engagera sig på Utbildningsdepartementet. Forskning är inte en ettårig verksamhet. Det behövs en långsiktighet i detta. Om det går att få i gång en diskussion och ett seriöst engagemang mellan Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Justitiedepartementet, landstinget och Uppsala universitet, går det att komma fram till en lösning. Då går det att rekrytera bra svenska forskare. Jag är övertygad om att det går att få hit internationella forskare som har specialiserat sig på våld riktat mot kvinnor. Det skulle vara ett väldigt lyft för området. Jag vill höra mer från utbildningsministern om tankegångarna.
Herr talman! Herr minister! I veckan som har gått har Svenska Läkaresällskapet haft sin riksstämma i Göteborg. Där har man visat på en kartläggning av våld mot kvinnor. Den har gjorts tillsammans med husläkare i Uppsala, Gun Heimer och vårdadministratörer vid Rikskvinnocentrum vid Akademiska sjukhuset. Det framgår att kvinnovåldet måste minskas. Det krävs att kvinnor får det rättsliga skydd de behöver. Dessutom krävs det ett brett kunnande i frågorna bland sociala myndigheter, inom polisen och inte minst bland sjukvårdspersonal. Vi har kunnat läsa i vårt husorgan UNT att det är oroande att undersökningen visar att de flesta läkare och sjuksköterskor anser att de dels har för lite resurser och tid, dels att de har liten eller ingen kompetens alls. Det är för detta som Rikskvinnocentrum behövs, dvs. skapa kunskap om frågorna. Då hjälper det dessvärre inte med ett engagemang - även om ministern säger att det är bra med ett engagemang. Det behövs faktiskt pengar. Sett ur ett riksperspektiv måste 3 miljoner kronor inte anses vara alltför vidlyftigt. Det borde inte vara svårt att få fram den summan. Förebyggande arbete är alltid i längden lönsamt. Det handlar om förebyggande arbete mot kvinnovåld och för Rikskvinnocentrum. Vi måste ha en nollvision angående våldet mot kvinnor.
Herr talman! Utbildningsministern refererar till att Rikskvinnocentrum var tänkt som en kortsiktig satsning. Jag väljer att tolka det som en första kortsiktig satsning när det gäller att initiera forskning och utveckla verksamheten. Men jag tror att det finns en politisk enighet och en enighet mellan mig och utbildningsministern om att det gäller att få fram den långsiktiga strukturen på verksamheten. I den långsiktiga strukturen vill jag lyfta fram att det är nödvändigt att hitta former för att säkerställa en forskning som får riksspridning och som även kan dryftas i ett internationellt perspektiv - enligt det uppdrag som Rikskvinnocentrum har. För mig kan detta inte vara landstingsverksamhet. När ett uppdrag läggs på ett centrum att sprida forskningen över hela riket och internationellt, måste denna del av forskningen finansieras av staten. Det är oerhört viktigt att se den skillnaden. Landstinget är villigt att ta sitt ansvar, och det gör man på ett bra sätt. Men i fråga om att utveckla forskningen på det här viktiga området, delar jag Barbro Westerholms uppfattning och förslag att det behöver tas ett initiativ. Det initiativet behöver tas över tre departement. Men det hastar! Det finns ingen finansiering från den 1 januari. Skall en viktigt verksamhet värnas måste det initiativet tas. Jag hoppas att utbildningsministern kommer att ta det initiativet.
Herr talman! Regeringens engagemang var att delta i uppbyggnaden genom att ge ett kortsiktigt bidrag. Men avsikten var att landstinget skulle stå för långsiktigheten och kontinuiteten. Jag tror att riksdagsledamöterna är övertygade om att jag inte tror att kvinnovåld löses med hjälp av kortsiktiga satsningar. Jag är också övertygad om att forskning kräver långsiktighet. Självklart. Men nu är vi inne på en finansieringsfråga. Ett initiativ har tagits, och en överenskommelse har gjorts. Regeringen har via Socialdepartementet deltagit i ett inledande skede. Nu är det dags att växla över ansvaret till dem som står för det långsiktiga ansvaret, vilket är landstinget. Landstinget har ett ansvar för att forskning bedrivs inom deras område. Sedan finns det naturligtvis andra aktörer som det måste vara möjligt att resonera med. Landstinget är den förste. Universitetet med medicinska fakulteten är en annan. Det finns andra forskningsfinansiärer. Jag har här visat att staten också är beredd att göra en insats under en kortare period. Diskussionen måste fortgå, men inte från riksdagens talarstol. Den skall föras i Uppsala med de parter som är involverade.
Herr talman! Det var på Bengt Westerbergs tid som frågan togs upp. Jag vet att han inte såg detta som en kortsiktig satsning. Det är något som har kommit in i historieskrivningen när vi har växlat regering. Det är oerhört allvarligt. Landstinget har inte ansvar för den typ av kvalificerad forskning som det här gäller. Jag hade hoppats på lite mer vilja till initiativ. Nu sitter socialministern i kammaren och lyssnar till debatten. Det är jag glad för. Laila Freivalds hann gå. Vi hade nästan chansen att ha alla tre här på en gång. Jag vill vädja till er båda som sitter här att arbeta för en långsiktigare lösning. Det handlar inte om så stora pengar, men de betyder oerhört mycket för den fortsatta utvecklingen vi står inför nu. Landstinget uppfyller sin del, nämligen genom att ta hand om de kvinnor som kommer in. Ett visst forskningsarbete genomförs på sjukhusen i landet på det begränsade material som där finns. Men det blir inte den forskning vi vill se, som syftar till att bättre förebygga våld mot kvinnor och bättre stödja dem både i vården men också i de juridiska processerna. Inte minst skall resultaten förmedlas till all den personal som möter dessa kvinnor. Det finns advokater, domare, åklagare, socialsekreterare, personal på försäkringskassor, arbetsgivare m.fl. som behöver ta del av resultaten. Snälla, rara, gå hem och ta mer kraftfulla initiativ än vad den senaste repliken lät påskina.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta så att inkomstbetingade avgifter och taxor inom mina ansvarsområden ersätts med enhetstaxor. Jag vill börja med att göra klart för Sten Andersson att maxtaxa inte är detsamma som moderaternas enhetstaxa. Enhetstaxan innebär i de flesta fall lika hög avgiftsnivå för alla. Maxtaxan innebär däremot att en högsta tillåten nivå fastställs för avgiften. Under denna nivå finns dock möjligheter att differentiera avgiftsnivåerna. Inom de politikområden som jag ansvarar för förekommer inkomstrelaterade avgifter och taxor inom den kommunala äldre och handikappomsorgen. Den rättsliga regleringen av avgifterna inom dessa områden återfinns huvudsakligen i socialtjänstlagen 35 §. Här sägs att avgifterna skall vara skäliga. De får heller inte överstiga kommunens självkostnader. Vidare anges att avgifterna, tillsammans med vårdavgifter för hälso och sjukvård, inte får uppgå till så stort belopp att den enskilde inte får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov, det s.k. förbehållsbeloppet. 1993 på initiativ av den dåvarande borgerliga regeringen. Syftet var bl.a. att ge kommunerna ökade möjligheter att utforma avgiftssystem med utgångspunkt från olika lokala förutsättningar. En konsekvens av den nya lagstiftningen är att alltfler kommuner har infört inkomstrelaterade taxor. Denna utveckling har bl.a. lett till ökade skillnader i avgifter mellan hushåll med olika inkomster inom samma kommun. Men avgiftens nivå för den enskilde omsorgstagaren bestäms inte enbart av vilken typ av taxa som tillämpas. Nuvarande lagstiftning ger kommunerna stor frihet att besluta om bl.a. förbehållsbeloppets innehåll och nivå, vilka inkomster som skall vara avgiftsgrundande samt hur dessa skall beräknas, samt regler för jämkning osv. Socialstyrelsen har under flera år följt utvecklingen inom avgiftsområdet. Ett flertal problem har kunnat identifieras som bl.a. har sin grund i tillämpningen av den förändrade lagstiftningen. Socialstyrelsen har t.ex. kunnat påvisa att enskilda personer och hushåll i vissa fall har drabbats av mycket kraftiga avgiftshöjningar som inte motsvaras av motsvarande höjning av service eller omsorgsnivån. Det gäller bl.a. omsorgstagare inom det särskilda boendet. För att stärka skyddet för personer i hushåll där en person flyttar till ett särskilt boende samtidigt som maken, makan eller sambon bor kvar i den tidigare gemensamma bostaden har riksdagen på regeringens initiativ beslutat införa en bestämmelse i socialtjänstlagen som tydliggör kommunernas skyldighet att vid behov jämka avgifterna för omsorgstagaren i det särskilda boendet. Bestämmelsen införs vid årsskiftet. Frågan om hur man skall kunna åstadkomma rimliga och rättvisa taxor och avgifter inom äldre och handikappområdet är tekniskt och juridiskt mycket komplicerad. Mot denna bakgrund har regeringen för drygt ett år sedan tillsatt en expertkommitté med uppdrag att bl.a. utreda vissa avgiftsfrågor inom det särskilda boendet. En av de många frågor som kommittén kommer att undersöka närmare är konstruktionen av olika taxor, där inkomstrelaterade taxor finns med i bilden. Kommittén skall enligt direktiven lämna sitt slutbetänkande i december månad.
Herr talman! Socialministern säger så mycket i medierna att man inte alltid vet vad som är förankrat och vad som är oförankrat. Ibland håller andra statsråd med, och ibland dementerar de bestämt hans uppgifter. Det är lite svårt för den som inte är s.k. insider att alltid hålla reda på vad som är rätt och vad som är fel. Jag skall ta bara ett exempel, och det är statsrådets önskan om att förbjuda privata sjukhus. Det är faktiskt lagligt i dag. Om landsting vill sälja ut de offentliga sjukhusen till privata ägare är detta helt enligt lagen. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Kommer statsrådet att föreslå en lagändring på det här området? Det handlar nämligen inte om vem som äger ett sjukhus eller äldreomsorgen, utan det handlar om kontrollen. Det är det som är det viktiga. Ägandet är oviktigt. Sedan vill jag principiellt säga att jag accepterar och strider för att man skall betala skatt efter bärkraft. Däremot skall avgifterna vara lika för alla. Man skall inte beskattas en gång till. Vad det i grunden handlar om nu är maxtaxa på dagis. Det är väl ingen hemlighet att det var en chock för många ledande socialdemokrater när det här förslaget presenterades i valrörelsens elfte timme, eller fem i tolv. Statsrådet har sagt att det var ett lysande förslag. Då frågar jag varför statsrådet, som själv har varit kommunalråd i Malmö, eller hans kolleger alltid har varit motståndare till moderaternas förslag om en enhetstaxa. Nu svarar statsrådet att det är skillnad på maxtaxa och enhetstaxa. Jag vill påstå att det i praktiken inte är så. Den högsta taxa - jag tror att den var 700 kr - som socialdemokraterna nämnde under valrörelsen måste alltså innefatta den stora majoriteten av dem som i dag har barn på dagis. I praktiken är det alltså ingen skillnad på en enhetstaxa och en maxtaxa. Jag är tacksam för att statsrådet har insett de orimligheter som har uppstått inom äldrevården. Om jag skall klämma till med något riktigt dramatiskt, är det så att äldre människor i praktiken rånas i dag. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Kan statsrådet rekommendera en människa att spara för att få en trygg ålderdom? I dag verkar det närmast vara så att de pengar som människor har satt undan på banken och inte gjort något annat trevligt för under sin levnad plockar kommunerna i många fall in i alltför stor omfattning. Även här gäller, tycker jag, att man betalar skatt efter bärkraft men att avgifterna till kommunen och staten för olika tjänster skall vara lika för alla. Nu skulle jag som avslutning vilja ställa två frågor till statsrådet. För det första: Kommer statsrådet att lägga ett förslag om att förbjuda landstingen att sälja ut sjukhus till andra ägare än det offentliga? För det andra: När kommer statsrådet att presentera ett förslag till maxtaxa på dagis?
Herr talman! Tack för det! Om Sten Andersson kritiserar mig för att jag gör uttalanden i den ena eller andra frågan, skall jag kontra med att säga att det inte är lätt att förstå vad Sten Andersson egentligen frågar om. Sten Andersson har ställt en fråga om avgifter i äldreomsorgen, men han konkretiserar det med att det handlar om utförsäljning av privata sjukhus. Det är lättare att föra debatten om vi vet vad vi talar om. Får jag först säga att av de uttalanden som jag har gjort sedan jag blev socialminister står jag för samtliga. Däremot vill jag bara påpeka för Sten Andersson att han böra vara en smula försiktig när det gäller hur dessa uttalanden återges i tidningsreferaten. Låt mig börja med enhetstaxan inom äldreomsorgen. Problemet är att om vi skulle införa en enhetstaxa som innebar att alla hade en möjlighet att betala den, måste enhetstaxan i princip vara noll. Så är situationen. Om man inför en taxa för hela landets samtliga kommuner är det alltför många som inte har råd att betala. En taxa som skulle gälla alla skulle i princip vara noll. Det skulle innebära att kommunerna skulle förlora uppskattningsvis 1 miljard i intäkter för denna verksamhet, och det skulle förmodligen ställa mycket stora krav på staten. En enhetstaxa som är socialt rimlig är alltså enligt min bedömning inte möjlig att införa i samtliga kommuner. Emellertid skall hela taxefrågan ses över av den expertkommitté som har tillsatts. Då kommer också de frågor som Sten Andersson nämnde i förbifarten - vilka inkomster som skall räknas när man sätter taxorna, hur man skall bedöma förbehållsbelopp och liknande - att tas upp. Vi får alltså en chans att diskutera det här igen när expertkommittén redovisar sitt betänkande, förhoppningsvis i slutet av året. Så till den andra frågan, som inte finns med i interpellationen men som jag ändå med talmannens tillstånd skall svara på. Jag har icke för avsikt att förbjuda sjukvårdshuvudmännen att bestämma på vilka grunder man skall bedriva vården, dvs. om man skall ha privat eller offentlig produktion av sjukvård; det är sjukvårdshuvudmännens sak att besluta om detta. Jag har heller aldrig förespeglat någon att vi skulle lägga fram något lagförslag i den frågan.

Den gränsen går när man säljer ut hela enheter i sjukvården, exempelvis S:t Göran i Stockholm. Då förlorar man handlingsfriheten i framtiden. Om man säljer ut en hel enhet är risken att man sedan inte kan förfoga över verksamheten och verksamhetens planering. Därför är jag motståndare till sådana privatiseringar. Men det beror inte på att jag skulle vilja förbjuda landstingen att själva fatta beslut. Det har jag aldrig sagt. Det beror på att jag månar om att sjukvårdshuvudmännen, landstingen, skall kunna behålla kontrollen över och ansvaret för svensk sjukvård också i framtiden.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte har beskyllt statsrådet för att inte stå för det han har sagt. Det tror jag säkert att han gör, och det skall han väl ha vår respekt för. Men problemet för medborgarna är att de kan ta del av statsrådets uttalanden i olika medier och sedan får höra ibland medhåll, ibland dementier från andra statsråd. Då undrar man vad det egentligen är som gäller. När det gäller enhetstaxan så måste det ändå rent principiellt vara så att man först betalar sin skatt, och tjänar man mycket pengar betalar man mycket i skatt, ofta faktiskt mer än vad man sedan kommer att få tillbaka. Som jag uppfattar det är det vitsen med vårt nuvarande skattesystem. Då skall man sedan inte också behöva betala högre avgifter för statliga och kommunala tjänster, om man behöver dem. Det finns de som aldrig kommer att kunna betala så mycket i skatt att det motsvarar det de kommer att konsumera av de kommunala tjänsterna, men det är accepterat inom systemet. Och tjänar man mer, betalar man mer - då betalar man i praktiken för mycket. Det är så jag tolkar innebörden i Sveriges mest missbrukade ord, solidaritet. Man hjälper dem som inte har förmåga. Men det skall ske inom skattesystemet och inte genom avgifterna. Jag är lite förvånad över att statsrådet säger att han inte kommer att lägga fram något förslag. Jag trodde i min naivitet att ett statsråd som tror på en viss sak skulle driva den frågan i den regering som han eller hon sitter i. Är det, som det tydligen är, statsrådets uppfattning att det är fel att privatisera sjukvårdsinrättningar, varför försöker han då inte agera för den uppfattningen i den regering som han sitter i? Om han inte gör det är det knappast någon mening med att göra sådana uttalanden. Till sist, herr talman, några ord om det här med handlingsfriheten. Jag tror att det är helt ointressant vem som äger t.ex. ett sjukhus. Det viktigaste är att det offentliga har kontroll över att verksamheten drivs på ett sätt som är vettigt och som man kan försvara. T.ex. i Solna hade man sålt ut äldrevården och skyllde sedan på ett privat företag, trots att man visste om att man hade accepterat en offert som låg alldeles för lågt och som i praktiken inte gjorde det möjligt att uppfylla kraven på en god äldreomsorg. Det är där man skall sätta in kraften, inte på vem som skall äga vårdinrättningen.
Herr talman! Jag vet ju att Sten Andersson har varit engagerad i politiken minst lika länge som jag. Jag vet också att Sten Andersson är medveten om att den politiska rollen kan delas upp i två delar. Den ena delen är att delta i den samhälleliga debatten, peka på brister, tala om vad man själv önskar sig och vad man vill. Den andra är att lägga fram förslag och fatta beslut. Jag tror att det är bra att vi i Sverige har en debatt om socialpolitiken i hela dess vidd, också om vår hälso och sjukvårdspolitik. Jag har på en förfrågan tillåtit mig att tala om vad jag tycker om privatisering av sjukvården. Men jag har samtidigt sagt att jag har stor respekt för det system vi har, nämligen att ansvaret för sjukvården ligger hos landstingen och kommunerna, dvs. att det är sjukvårdshuvudmännen som fattar beslut också i denna fråga. Däremot tycker jag att det är min skyldighet - som politiker och som socialminister och ansvarigt statsråd på området - att ange hur jag själv ser på frågan, även om jag inte tänker lägga fram ett förslag för Sveriges riksdag som förhindrar en sådan här utveckling. Skulle man göra det har man nämligen bestämt sig för att flytta över ansvaret från de nuvarande sjukvårdshuvudmännen till staten, och jag har inga sådana avsikter. När det sedan gäller det som Sten Andersson egentligen har varit ute efter att diskutera, nämligen taxesystemet inom äldreomsorgen, skulle jag vilja upplysa Sten Andersson om att det verkligt stora problemet är att alltför många pensionärer faktiskt, sedan de har betalat för sitt boende, lever på en inkomstnivå som ligger under socialbidragsnormen. Det betyder att vi har alltför många pensionärer som inte lever ett drägligt liv. Men det har inte så mycket att göra med vare sig beskattningen eller taxesystemet utan med vårt pensionssystem och utformningen av bostadsstödet. Där kan vi kanske mötas i en annan diskussion om vad vi skall göra för att förstärka pensionärernas ställning, vilket är en jättestor uppgift.
Herr talman! Jag delar självklart statsrådets uppfattning att det i dag är alltför många pensionärer som lever ett liv som inte är drägligt. Jag tycker t.o.m. att det är genant hur människor ibland blir behandlade. De har kanske haft ett långt och slitsamt yrkesverksamt liv och får på sin ålders höst finna sig i att behandlas som ett besvärligt kolli. Men det har ju knappast med taxorna för äldreomsorgen att göra. Där gäller - jag säger det nu för fjärde gången - ju att man betalar olika höga skatter men att alla betalar samma avgifter. Det är en korrekt princip, tycker jag, och den är lätt att administrera. Till sist, herr talman: Visst är det statsrådets skyldighet att säga vad han tycker även om han inte har förankrat det i kretsen av övriga statsråd. Men det förvånar mig ändå att statsrådet här i dag säger att han inte har några planer på att förbjuda landstingen att privatisera sjukhusen. Jag tycker att det är bra att regeringen är så klok. Men om man är ansvarigt statsråd för ett visst område och tycker si eller så i en viss fråga på det området och om man går ut med det och noterar att det får stor medial uppmärksamhet, då är vi kanske många som har för klen fattningsförmåga för att förstå varför man som statsråd inte också lägger fram förslag i den riktningen. Jag må väl då vara förlåten om jag har svårt att förstå varför statsrådet säger: Nej, jag kommer absolut inte, trots att jag har den position jag har, att lägga fram förslag i den riktning som jag har pratat om i medierna.
Herr talman! Jag skall hålla mig mycket kort. En regering fungerar väl så, Sten Andersson, att hela regeringen står bakom de förslag som man lägger fram på riksdagens bord. Alla förslag som skall leda till beslut står regeringen bakom. Men när det gäller att allmänt delta i samhällsdebatten och att peka ut problemområden som man tycker är viktiga att ta fatt i kan det inte i någon regering fungera så, att man har en omröstning om vad var och en skall ha rätt att säga. Vi har dessbättre en öppen diskussion. Men var övertygad om att hela regeringen står bakom när det är dags att komma med förslag.

Fru talman! Lars Ohly har frågat mig vad jag avser att göra för att reglerna för export av svensk krigsmateriel till Sydkorea skall upprätthållas och följas. Frågan grundas på tidningsuppgifter den 29 oktober som säger att Celsiuskoncernen, som bl.a. omfattar Kockums, är inbegripna i affärsförhandlingar avseende leverans av ubåtar till Sydkorea. Celsiuskoncernen dementerade entydigt dessa påståenden i ett pressmeddelande samma dag. Det förefaller alltså som om frågan skulle bygga på ett missförstånd. Jag får inte sällan frågor om vad jag avser att göra för att förhindra en viss exportaffär. Sådana spörsmål avgörs inte av mig, utan genom att de s.k. riktlinjernas tillämpning på specifika ärenden dryftas och avgörs med bred parlamentarisk förankring i Exportkontrollrådet, där också Lars Ohlys parti är representerat. Exportkontrollrådet i sin tur ger rekommendationer till krigsmaterielinspektören Staffan Sohlman som är chef för exportkontrollmyndigheten ISP och ansvarig för det löpande beslutsfattandet på området. Regeringen har ingen annan avsikt än att fullfölja den sedan mer än tio år etablerade proceduren att låta uttolkningen av riktlinjerna för krigsmaterielexport ske i ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ, där krigsmaterielinspektören är tillhållen att söka bred politisk förankring för de besked i enskilda affärer som ges till industrin. Personligen anser jag att Exportkontrollrådet gör ett bra jobb med den svåra avvägning som riktlinjerna skall ge ledning för mellan å ena sidan Sveriges behov av viss export av krigsmateriel och å andra sidan vår önskan att vara återhållsamma på detta område i linje med den utrikespolitik vi för. Jag vill avsluta med att erinra om att den politik som förs också granskas årligen i konstitutionsutskottet. Någon prickning av regeringen för ett enskilt exportbeslut har inte förekommit så länge jag har följt dessa frågor, och vid den senaste granskningen tror jag inte heller att något parti reserverade sig mot slutsatsen.

Fru talman! Jag får tacka för det svar vi fick från Leif Pagrotsky på den här interpellationen. Jag vill gärna ha ytterligare några klargöranden i frågan. När det gäller entydigheten i Celsius uttalande torde det vara en sak, men ibland är det skillnad på ord och handling. När det kommer till kritan brukar det vara handlingarna som räknas. Det är granskningen av människors, föreningars och företags handlingar som kommer närmast sanningen. I Dagens Industri den 30 oktober finns ännu en artikel om Celsius och ubåtarna. Där uttalar sig Celsius man i Canberra i Australien. Han säger att Sydkorea är intresserat av ubåtar. Keith Jobson som är talesman för Australiens försvarsdepartement säger följande: "vi vet att vi står högt på deras - dvs. Sydkoreas - lista. Men ännu har det inte kommit någon officiell ansökan om exportlicenser." Samtidigt förklarade Dagens Industri att ord står mot ord om ubåtsprojektet i Sydkorea. Man förklarar också att mot Celsius dementi står uppgifter från källor som Dagens Industri bedömer som mycket trovärdiga och som har god insyn i projektet. Det verkar snarare som om statsrådet Leif Pagrotsky är alltför okritisk och utan vidare spisning accepterar Celsius dementi som sanningen. Affärsföretag kan inte, och måste inte, presentera alla uppgifter om sin affärsverksamhet, eftersom detta kan komma i konflikt med företagets intressen. Man kan komma i en dålig förhandlingsposition m.m. I vissa lägen kan det t.o.m. vara tjänstefel att yppa allt man vet, yppa alla planer man har. Det förefaller mig också som om entydigheten inte är alldeles självklar. Jag vill göra ytterligare ett påpekande. I sitt svar ger Leif Pagrotsky sken av att genom att vårt parti är representerat i Exportkontrollrådet skulle vi veta bättre än att framställa den här interpellationen. Leif Pagrotsky borde veta att vår representant i Exportkontrollrådet, Eva Zetterberg, har tystnadsplikt i frågan. Då kan man inte diskutera frågan offentligt. Jag har ytterligare en fråga. Finns det något i Kockums kvartalsredovisning när det gäller marknadsföringsåtgärder som pekar på att man är intresserad av export till Sydkorea? Jag tycker att det skulle vara av intresse att höra om Leif Pagrotsky har några synpunkter på mina frågor.
Fru talman! Den interpellation som Lars Ohly har framställt bygger på tidningsuppgifter från en näringslivstidning om att det skulle marknadsföras svenska ubåtar i Sydkorea. Om detta har det enda svenska företag som kan bygga ubåtar sagt att så är det inte. Jag kan läsa vad de säger: "Uppgifterna i Dagens Industri idag om att Celsius är på väg att få en jätteorder på ubåtar i Sydkorea tillbakavisas. Celsius för inga förhandlingar. Inte heller har någon offert lämnats till Sydkorea och vad vi vet pågår inga förhandlingar med något annat ubåtsföretag heller. I Sydkorea byggs för närvarande tyskdesignade ubåtar av det koreanska varvet Daewoo, vilka är under leverans till sydkoreanska marinen." Det tycker jag är ganska klart och entydigt. Om detta säger Murad Artin att tidningen har återkommit senare och att den har dementerat dementin genom att säga att Sydkorea ändå är intresserat av svenska ubåtar. Det må vara hur det vill med det. Det hör egentligen inte till frågan om huruvida man har fått tillstånd till detta eller inte, eller ifall man skulle få tillstånd om många som inte får köpa svenska vapen är intresserade av dem. Men nu står uppenbarligen Dagens Industris ord mot företagets ord. I det fallet skulle jag vilja ge ett vänligt råd till Vänsterpartiet. Lita inte för mycket på affärspressen!
Fru talman! Jag visste att frågan om tidningar och sanningar i tidningar skulle komma upp. Men Dagens Industri är också ett företag, och man försöker komma sanningen så nära som möjligt. Då återstår kärnfrågan för mig. Jag vet att handelsminister Mats Hellström på sin tid sade att Sydkorea på grund av sina spända relationer till Nordkorea inte kvalificerar sig för svensk vapenexport. Förhållandet mellan Nordkorea och Sydkorea har inte blivit bättre. Jag vet inte om det kanske också har blivit sämre. Då är frågan om statsrådet Leif Pagrotsky i dag är beredd att göra utfästelser när det gäller vapenexport till Sydkorea, som hans företrädare, Mats Hellström, gjorde. Det är min fråga. När det gäller frågan om Celsius dementi samma dag, den 29 oktober, är det inte bara den 30 oktober utan det har också kommit ytterligare två artiklar just om detta i Dagens Industri. Det hade alltså varit möjligt att dementera i frågan. Tidningens källor är riktiga. Man säger att tidningens journalister i Australien har fått informationen från säkra källor.
Fru talman! Murad Artin ber mig precisera hur jag skulle ställa mig till frågan om sådan här export. Jag försökte inledningsvis beskriva att det är Exportkontrollrådet och Inspektionen för strategiska produkter som enligt den ordning riksdagen har bestämt har att hantera den här typen av beslut. De har att göra de svåra sammanvägningar mellan olika intressen som riktlinjerna bygger på. Men låt oss som vägledning göra en prognos för hur myndigheten eller rådet skulle kunna tänkas ta upp en sådan här fråga, om det nu till äventyrs var så att det marknadsfördes ubåtar. Vi kan se i statistiken hur det har sett ut hittills. Då ser vi att Sydkorea är ett land dit svenska företag under de senaste fem åren - det är de år jag har tittat på - har fått tillstånd att exportera viss övrig krigsmateriel - alltså inte vapen utan andra typer av krigsmateriel. Men man har inte fått klartecken att exportera några som helst vapen, krigsmateriel för strid - alltså den kategori i vilken ubåtar ingår. Det tillstånd som gavs förra året gällde s.k. övrig krigsmateriel för 6,6 miljoner kronor till Sydkorea. Det var allt. Det tror jag ger en bra grund för en prognos om hur en sådan här framställning rent hypotetiskt skulle bedömas. Men, som sagt, eftersom det inte finns något som tyder på att det pågår förberedelser för något sådant här ser jag inte någon större anledning att ägna så stor möda åt den här hypotetiska frågan.
Fru talman! Frågan är intressant eftersom just Celsius delvis är ett statligt företag. Ministern hänvisar hela tiden i sitt svar till Exportkontrollrådet. Men staten har sitt ansvar i det här fallet, dvs. regeringen måste agera eftersom Celsius delvis är ett statligt företag. Och då måste man ha kontroll över de företag som staten äger.
Fru talman! Celsius är ett företag där staten efter den borgerliga privatiseringen äger en mindre andel. Jag tycker att Celsius skall agera på marknadens villkor med föredömligt hög moral. Men man skall ha frihet att agera inom de ramar som reglerna ger. Det är myndigheten som skall bestämma vilka affärer som är tillåtna, och det räcker ganska långt. Låt mig bara summera min syn på de frågor vi har diskuterat. Interpellationen bygger på tidningsuppgifter om att ett svenskt företag marknadsför ubåtar i Sydkorea. Företaget i fråga har dementerat detta kraftfullt och, såvitt jag förstår, entydigt. Sedan har det kommit ytterligare tidningsuppgifter om att det kanske förekommer något. Jag föredrar att tro på företaget. Det är ett företag som är beroende av vårt förtroende, som inte kan riskera sina relationer med oss och med myndigheten genom att skriva saker som inte stämmer. I konflikten mellan vad affärstidningarna säger och vad företaget säger väljer jag i det här fallet att tro på företaget tills något annat är bevisat. Därmed föreligger för mig inte något problem i den här frågan.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att svenska företag inte diskrimineras i Tyskland. Problemet består, enligt Sten Andersson, i att exempelvis svenska byggföretag som under kort tid monterar hus i Tyskland tvingas betala dubbla semesterersättningar. Sten Andersson menar att den tyska semesterkassans agerande är diskriminerande och ett uppenbart fall av konkurrenshinder. Låt mig säga från början att jag anser att kravet på betalning till tysk semesterkassa är ett handelshinder. Sten Andersson känner väl min åsikt i frågan. Bakgrunden till problemet är den tyska lagen om utstationering av arbetstagare, som bl.a. föreskriver att svenska byggföretag skall betala förskott på semesterersättning till en tysk semesterkassa. Lagen innebär en likviditetsmässig belastning och leder till ett administrativt merarbete. Detta är betungande för svenska byggföretag, särskilt för de mindre företagen eftersom deras konkurrensmöjligheter i Tyskland försämras. Regeringens ståndpunkt är att tillämpningen av den tyska lagen leder till handelshinder och att lagen är oförenlig med den inre marknadens krav. Den svenska lönegarantin i händelse av arbetsgivarens konkurs erbjuder långtgående garantier som är åtminstone likvärdiga med det tyska semesterkassesystemet. Därför borde svenska byggföretag som utför arbeten i Tyskland undantas från förpliktelsen att betala semesterersättning till den tyska semesterkassan. Sten Andersson har tidigare frågat vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta i frågan . Jag har vid dessa tillfällen informerat om de åtgärder som vidtagits med anledning av den tyska lagen. Sedan dess har vår ambassad i Bonn haft förnyad kontakt med tyska myndigheter. Vidare har svenska regeringstjänstemän framfört den svenska inställningen vid det årliga svensk-tyska tjänstemannamötet om handel och ekonomi, som ägde rum i september. Därutöver har ytterligare samtal på tjänstemannanivå med EG-kommissionen ägt rum. Den tyska lagen fanns tidigare på dagordningen för EG-kommissionens rådgivande kommitté för den inre marknaden. Problemet är numera avfört från den dagordningen eftersom EG-kommissionen utreder ärendet och ifrågasätter den tyska lagens förenlighet med den inre marknadens regler. Den tyska lagen är redan föremål för begäran om förhandsavgörande i För att underlätta svenska byggföretags verksamhet till dess problemet slutligt löses, har regeringen även initierat samtal mellan den svenska arbetsmarknadens parter och den tyska semesterkassan. Sådana samtal ägde senast rum i början av september. Regeringen kommer även i fortsättningen att arbeta för en lösning på de problem som orsakas av den tyska lagen.
Fru talman! Det här är den tredje debatten i det här ärendet, och i praktiken har ingenting hänt. Det kan jag bara tolka på två sätt: Antingen är statsrådet dåligt insatt, eller också är han, precis som Erik XIV, omgiven av dåliga rådgivare. Bakgrunden är att svenska företag, framför allt små byggföretag, diskrimineras i Tyskland. Man trakasseras, trots att EU skulle innebära att sådant här inte skulle förekomma. Man har förföljts av tullen. Några anställda från ett litet företag som skulle jobba i Tyskland tre fyra dagar fick sitta i tullförhör under flera timmar. Sådant kostar pengar. Sådant kostar konkurrenskraft. Brottet är att de har följt svensk lagstiftning. Sedan säger statsrådet - och det är där jag menar att han är dåligt insatt eller har dåliga rådgivare - att det handlar om likviditetsproblem. Det handlar icke allenast om likviditetsproblem! Det handlar om att de tyska semesterreglerna är sämre för den svenske löntagaren än de svenska. Detta andas inte statsrådet ett ord om. Semesterersättning för mindre än nio dagar betalas inte ut i Tyskland. Pengarna betalas in, men semesterersättning betalas inte ut. Det är också besvärligt för en svensk löntagare som skall ha pengar, om nu hans företag har betalat in pengar till tysk semesterkassa. Löntagaren skall då själv ansöka - på en tysk blankett. Jag kan tänka mig att blankettyska inte tillhör världens mest lättbegripliga språk. Detta måste en svensk löntagare göra för att få tysk semesterersättning. Det intressanta, mot bakgrund av det svar statsrådet ger, är att tyskarna anser att de följer EU. Statsrådet säger att det är vi som följer EU. Jag hoppas att det är statsrådet som har rätt i den frågan. Det här är ett klockrent handelshinder. Tyskarna vill behålla marknaden för sig själva. När de inte kan möta svenska företag på lika villkor får de konstruera handelshinder. Jag har, fru talman, i min hand ett brev som jag skall överlämna till statsrådet. Jag har tagit bort namnet på företaget. Det är ett brev skrivet någon gång i november - notera det; statsrådet pratar om samtal som ägde rum i september. Brevet är från tyska semesterkassan till en tysk advokat angående ett svenskt företag. Där står deras uppfattning: Har det inte betalats in ersättning till den 16 december kommer man att vidta rättsliga åtgärder - i EU, 1998. Jag tolkar detta som att de samtal i mängd som statsrådet pratar om i praktiken har varit meningslösa. Tyska semesterkassan struntar i svenska lagar och avtal. Jag tycker att det är dags för statsrådet att sätta ned foten och tala om att Sverige också är fullvärdig medlem i EU. Jag hoppas att statsrådet är medveten om risken att svenska företag nu drar sig ifrån den tyska marknaden, vilket innebär att vi förlorar jobb i Tyskland. I stället tycker jag att statsrådet skulle verka med all kraft för att svenska företag skall kunna konkurrera på lika villkor i Tyskland, precis som EU säger att vi skulle få göra. Tyvärr sker det inte i dag. I dag kan tyskarna bråka, beroende på att Sverige till skillnad från andra länder accepterar vartenda kommatecken inom EU. Andra är lite mer s.k. anpassningsbara.
Fru talman! Sten Andersson påstår att ingenting har hänt i ärendet trots att vi har pratat med en massa tyskar. Det beror på att det inte är vi som bestämmer i den tyska regeringen eller i den tyska förbundsdagen. Jag har gjort mitt till för att uppmärksamma den tyska regeringen, som vi har kunnat tala med, på vad vi anser i den här frågan, nämligen att detta, precis som Sten Andersson säger, är ett klockrent handelshinder. Sten Anderssons partikamrater i den gamla regeringen var fullständigt benhårda i den här frågan och totalt ointresserade av detta. En del av dem använde faktiskt formuleringar som påminner om Sten Anderssons beskrivning om hur de ville skydda sina egna företag, sina egna jobb och annat. De gjorde det naturligtvis inte när det var några protokollförare i närheten, men de medger att det finns ett drag av detta. Jag kan inte genom att sätta ned foten fatta beslut i Tyskland. Däremot är det nu så att man inom EU inte får göra så här. Den som anser att någon gör fel kan anmäla detta till kommissionen eller till domstolen. Båda dessa vägar används just nu. Jag räknar med att när dessa processer är slut - tyvärr tar de ganska lång tid - kommer det tyska systemet inte att kunna fortsätta som hittills. Jag vet inte om Sten Andersson har någon annan åsikt om hur man skulle bära sig åt för att ändra regler i Tyskland än att dra Tyskland inför EG domstolen. Om det finns någon metod som vi här i Sverige skulle kunna utnyttja för att ändra de tyska reglerna skulle jag vara tacksam för sådana uppslag. Då skall jag gladeligen överväga om jag skall sätta de instrumenten i arbete. Först vill jag dock gärna veta vilka de är, dessa instrument som vi inte har kommit på. Kanske det finns någon teknik här i riksdagen att fatta beslut som gäller i Tyskland som jag inte har tänkt på. Jag har ytterligare en kommentar till Sten Anderssons inlägg. Han kritiserar mig för att påpeka att man får betala två gånger och att det därmed blir en likviditetspåfrestning. Han säger också att det här är ett problem, då det finns folk som inte får någon semester över huvud taget. Antingen betalar alltså företagen två semestrar eller också får folk inte någon semester alls, men hur båda dessa kan gå ihop begriper inte jag. I den frågan är jag, precis som Sten Andersson säger, okunnig. Problemet är att man tvingas betala semester två gånger. Den enskilde löntagaren har rätt till en semester, och företaget har rätt till återbetalning av den ena. Detta är ett jättekrångel, det liknar trakasseri från de tyska myndigheternas sida och det är ett fullständigt orimligt förhållande. Men i slutändan skall det inte behöva leda till att man betalar dubbla semestrar. Även om det har hänt i enstaka fall är detta inte vad man skall behöva acceptera.
Fru talman! Låt mig först säga att det inte är min förstahandsuppgift att tala om hur ett statsråd som är ansvarigt för de här frågorna skall agera. Jag tycker att han borde omge sig med så pass kompetenta medarbetare att de kan hantera den biten utan att begära hjälp av mig. Jag skall göra så gott jag kan, men jag är inte säker på att jag besitter den kunskap som är behövlig. Sedan har jag inte sagt att man betalar in semesterersättning två gånger. Jag har sagt - och nu skall jag försöka vara pedagogisk - att om ett svenskt företag betalar in enligt de regler som gäller för tysk semesterkassa är det ett problem för likviditeten. Man måste betala in tidigare jämfört med de lagar som gäller i Sverige och som vi självklart trodde gällde för våra svenska företag i Tyskland. Däremot sade jag att om man har en semesterersättning som är mindre än nio dagar betalas den inte ut till arbetstagaren, enligt info som jag har fått. Det innebär att den svenske löntagaren sedan kan komma tillbaka till Sverige och begära sina semesterpengar av arbetsgivaren. I det fallet har man faktiskt betalat in två gånger. Sedan blir det säkert en stor karusell innan det här blir löst. Det andra jag berättade om var att en svensk löntagare som jobbat en tid i Tyskland och sedan skall söka eller få ut pengar från semesterkassan i Tyskland måste sitta och fylla i en utrikisk blankett. Jag kan inte tänka mig att blankettyska är det mest lättbegripliga i den här världen. Jag menar fortfarande och på fullt allvar att statsrådet har skött den här saken dåligt. Här har inte hänt någonting. Det är faktiskt ett klockrent handelshinder, vilket statsrådet själv säger. Man gör det här för att hindra framgångsrika svenska företag som kan konkurrera på lika villkor. Jag tror att om styrkeförhållandena hade varit de omvända, om Tyskland hade varit litet och Sverige stort, hade detta aldrig inträffat. Nu är Sverige en liten nation i Europa, och ibland får vi lida för det. Jag tycker att detta är ett sådant exempel. Det går inte att som statsrådet bara referera till hur många samtal det har varit, för i praktiken har ingenting hänt. Det här brevet, där det hotas med åtgärder om man inte har betalat in den 16 december i år, är ett klockrent - för att använda detta ord en gång till - bevis på att tyskarna totalt struntar i vad Sverige tycker i den här frågan.
Fru talman! Vi är överens om att detta är en typ av handelshinder som inte borde förekomma på den inre marknaden. Reglerna är så konstruerade att det skall vara uteslutet att detta äger rum. Nu finns det metoder för att undanröja regler som är i strid med vad vi har gjort upp. De metoderna kan man kritisera för att vara för tröga, för långsamma, för omständliga osv., men det är dem vi har att använda. Lika väl som vi kräver att Tyskland skall följa våra ingångna överenskommelser om att inte diskriminera på det här sättet måste vi följa de regler som gäller om hur man skall hantera tvister. Under tiden det här pågår försöker vi hålla trycket uppe på tyskarna. De skall känna att vi, alla länder runt omkring, är missnöjda med det sätt tyskarna sköter de här frågorna på. Detta tryck skall också i någon mån balansera den inhemska opinion som kräver starkare åtgärder för att hålla ute utländsk konkurrens. Vi skall inte glömma att det finns starka protektionistiska krafter i Tyskland som inte vill ha någon som helst konkurrens på det här området. Den förra tyska regeringen, det vet vi nu, hade ingen lyhördhet för frihandelsargumenten. De lyssnade inte på sina grannländer, sina partner i EU som de hade skrivit under avtal med om fri handel på lika villkor på de här områdena. I stället lyssnade de på de inhemska protektionisterna. Nu är det en ny regering. Vi får se hur de väljer att göra. Vi kommer att hålla trycket uppe på dem, på samma sätt som vi gjorde på den förra. Men samtidigt mal rättsmaskineriet i EG-domstolen och i EG kommissionen. Jag tror att den dagen närmar sig när tyskarna ändå måste ändra det här. Det är inte så mycket annat vi kan göra. Jag noterar att Sten Anderssons stora ord om att vi skall gripa in och se till att detta ändras i Tyskland inte motsvaras av någon idé om hur det skall gå till. Han bad mig att ta reda på hur man gör för att i Sveriges riksdag ändra beslut som fattas i Tyskland. Jag skall gå hem och fråga mina rättslärda i departementet och se om Utrikesdepartementets eller Näringsdepartementets jurister har någon bra konstitutionell metod för hur vi i Sverige skall fatta beslut som gäller i Tyskland. Det skall bli intresssant att se. Jag lovar, om vi hittar någon sådan, att informera Sten Andersson om detta.
Fru talman! Jag skall försöka definiera vad jag menar att man skulle kunna göra, eller vad som borde kunna gälla. Ett svenskt företag som verkar i ett EU-land skulle få lov att verka enligt svensk lagstiftning till dess att EU tycker någonting annat, till dess att EU säger att detta strider mot EU-rätten. Då hade vi sluppit de här tvisterna. Med ett snabbt juridiskt förfarande skulle problemen till stora delar ha varit ur världen. Statsrådet säger att han skall tala med sina rådgivare. Det är förvånansvärt att de rådgivarna hittills inte har sett eller fattat att de tyska semesterskattereglerna faktiskt är sämre för löntagarna. Det gäller inte i första hand för arbetsgivarna, utan också löntagarna. De får sämre villkor jämfört med de avtal som gäller i Sverige. Att det inte har sagts ifrån till statsrådet att det är på det viset tycker jag faktiskt är förvånansvärt. Till sist, fru talman! Det skulle vara intressant att höra någon kommentar när det gäller detta med att ett svenskt statsråd med ansvar för de här frågorna 1998 - när EG, som det förr hette, funnits i många år - står här i riksdagens talarstol och talar om att det finns starka intressen i Tyskland som vill verka för ett isolerat Tyskland. Jag tror att statsrådet skulle kunna säga att han var felciterad. Men det är han inte - han har ju sagt det i dag.
Fru talman! Nej, jag är inte felciterad. Jag sade att det finns starka protektioniska krafter i Tyskland men jag sade inte att Tyskland är isolationistiskt. Det är klart att det i byggbranschen finns många som inte tycker att det skall finnas något annat än inhemska företag, inhemskt byggmaterial osv. Det kanske finns en och annan i Sverige som tycker likadant - vad vet jag? Så är det förvisso i Tyskland. Jag noterar att de har haft större inflytande på den tyska regeringen än vad vi partner i EU-samarbetet har haft. Därför är det fortfarande som det är. Men jag tror att klockan klämtar för det tyska systemet. De långsamma, men tunga och metodiska, rättskvarnarna mal nu i EG-maskineriet, både i kommissionen och i domstolen. Jag tror att vi så småningom kommer att få se en ändring här. Nu gäller det att göra tiden fram till dess uthärdlig för de företag och de byggnadsarbetare som drabbas. Det gäller för oss att försöka förmå den nya tyska regeringen att inta en annan hållning än vad företrädaren från den konservativa sidan hade. Vi kommer att jobba utmed alla de här vägarna. Men det är att beklaga att det under tiden är mycket krångel, diskriminering och trakasserier. Dessutom blir det en extra likviditetspåfrestning på svenska företag i Tyskland. Men de är inte så stora att jag tycker att det är värt att avråda från verksamhet där. Det är ett besvärande inslag i det men det är fortfarande väl värt att pröva sina vingar på den tyska marknaden. Långt mer står att vinna utöver det krångel som man skulle slippa på det här området.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen avser att vidta förändringar i den svenska alkoholpolitiken och i så fall vilka samt vilka konsekvensanalyser som ligger till grund för sådana förändringar. Leif Carlson har frågat mig när regeringen kommer att presentera förslag på att åter tillåta lördagsöppna systembolag över hela landet, vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att minska smugglingen av alkohol till Sverige samt om vilka förslag på liberaliseringar av alkohollagstiftningen som regeringen är beredd att vidta för att öka respekten för nödvändigheten av vissa restriktioner hos den breda allmänheten. Rolf Olsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att fortsättningsvis hävda den restriktiva alkoholpolitiken i kombination med åtgärder för att komma åt smuggling och hembränt. Jag avser att besvara de tre interpellationerna i ett sammanhang. Jag förstår att åtminstone några av interpellationerna bygger på de uttalanden jag har gjort som nyutnämnd socialminister och som uppmärksammats och debatterats i våra massmedier. Eftersom referaten - och särskilt kommentarerna - inte alla gånger är så fullständiga som man skulle önska vill jag inledningsvis upplysa om följande. Jag har under lång tid - särskilt under min tid som journalist - följt den svenska alkoholpolitiska debatten med stigande förvåning. För mig var det alldeles uppenbart att Sveriges inträde i den europeiska gemenskapen, först genom EES-avtalet och sedan genom medlemskapet i EU, skulle ställa alkoholpolitiken inför nya utmaningar. Jag menade att om vi i god tid hade informerats om EES-avtalets och medlemskapets konsekvenser och om denna information hade lett till en öppen dialog om hur vi skulle utveckla en ny strategi för att nå våra mål skulle vi sannolikt i några avseenden kommit längre i vår kamp mot alkoholens skadeverkningar, men framför allt undvikit att på ytterligare ett område se den europeiska gemenskapen som ett hinder för våra sociala ambitioner. Vi har valt att bli medlemmar i EU därför att vi tror att det gagnar det svenska folket och att det ger oss möjlighet att delta i skapandet av ett nytt, öppet och fredligt Europa. Det är illa om vi på område efter område intar hållningar om att medlemskapet är en försvårande omständighet. På alkoholpolitikens område kommer vi inte att på samma sätt som tidigare kunna arbeta med några av de instrument som varit viktiga för att minska tillgängligheten, framför allt när det gäller beskattningen. Jag har således sagt att det kan komma att bli svårare att i framtiden upprätthålla den relativt höga beskattningen av alkoholdrycker. Jag har också sagt att jag för min del kan tänka mig att Systembolaget håller öppet på lördagarna. Men det viktiga är att vi nu utvecklar handlingsplaner och strategier med vilka vi kan förverkliga våra mål i denna förändrade värld. Vi skall behålla målet om att begränsa alkoholens skadeverkningar, och vi skall arbeta för att minska den totala alkoholkonsumtionen. Jag menar att vi också i framtiden förfogar över tillräckligt effektiva instrument för att förverkliga våra mål. Låt mig efter dessa inledande kommentarer ge en mer fyllig redogörelse för vad som nu händer inom alkoholpolitiken. Under senare delen av 1990-talet har olika förändringar skett i Sverige inom alkoholpolitikens område. En ny alkohollag har trätt i kraft. Import-, export-, tillverknings och partihandelsmonopolen har avvecklats. Nya statliga myndigheter har inrättats och en överflyttning av verksamheter och beslut har skett från stat till kommun. Parallellt med denna utveckling har inom många områden en ökad internationalisering skett. Den ökade internationaliseringen har medfört ett ökat handelsutbyte, ett ökat privat resande och ett närmande till andra länder när det gäller attityder och värderingar. Internationella influenser och demografiska förändringar har gjort det svenska samhället mer heterogent. Bruket av alkohol är en del av kulturmönstret i Sverige, liksom i många andra länder, inte minst i Europa. Alla dessa förändringar och, som sagt, inte minst det svenska EU-medlemskapet har i grunden påverkat förutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken och för alla övriga aktörer inom alkoholområdet. Målet att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att motverka skadliga dryckesmönster och minska den totala konsumtionen av alkohol ligger fast, men den nya situationen gör det nödvändigt att söka nya metoder för att kunna upprätthålla målet. Samhällets insatser på området behöver framför allt samordnas och effektiviseras bättre än hittills. Regeringen har därför inrättat en nationell ledningsgrupp för det alkoholförebyggande arbetet under socialministerns ledning. Ledningsgruppens uppgift är att bygga upp ett långsiktigt förebyggande arbete, som tar sin utgångspunkt i de förändringar som följer av vårt EU-medlemskap. Det handlar om insatser som direkt kan påverka människors förhållningssätt och vanor och som också ökar det individuella ansvarstagandet. Det handlar vidare om att i ökad utsträckning utveckla hållbara lokala strategier som också innebär ett ökat lokalt ansvarstagande. Detta är en omställningsprocess som kräver insatser under lång tid framöver.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 Utgångspunkten för samarbetet är de prioriteringar som gjorts i den nationella handlingsplanen för alkohol och narkotikaförebyggande insatser. Uppgiften är att uppmuntra olika aktörer, såsom företag, branschorganisationer, försäkringsbolag, berörda myndigheter och andra att engagera sig i arbetet mot missbruk och alkoholskador. Ett prioriterat område, där samtliga inblandade har gemensamma intressen, är insatser som motverkar den illegala alkoholhanteringen, dvs. illegalt tillverkad eller insmugglad alkohol och langning till ungdomar. Här pågår en omfattande opinionsinsats som planeras . Fru talman! Min talartid är slut. Problemet är att jag har tre stycken interpellationer att svara på i ett sammanhang.
Det hjälps inte. Statsrådet får återkomma i nästa inlägg och komplettera svaret. Vill man ha förlängd tid får man föra den diskussionen i förväg.

Fru talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Det är bra att vi får klarlägganden. Vi får litet mer i nästa inlägg. Det är positivt att socialministerns svar tyder på att regeringen vill hålla fast vid målet att begränsa alkoholens skadeverkningar. Jag tolkar då in att totalkonsumtionsmodellen fortfarande är den som gäller. Detta är viktigt, därför att vi inte vet på förhand vem som riskerar att gå in i ett alkoholberoende och ett alkoholmissbruk. Vi vet att det är omkring 10 % av konsumenterna som går in i ett sådant, men vi vet inte vilka. Det är faktiskt likadant med råttor. Om man utsätter råttor för alkohol är det också 10 % som fastnar i ett missbruk, medan övriga klarar sig. Det är viktigt att den forskningen går vidare för att utröna vad det är för mekanism som ligger bakom. Till EU. Jag är en varm vän av EU, och jag har arbetat för det så länge som jag har varit politiskt aktiv. Men jag håller inte med om att vi inte tidigt insåg att inträdet i EU skulle innebära negativa konsekvenser för vår alkoholpolitik. Med erfarenhet av Världshälsoorganisationens arbete såg jag att vi här kom in i en familj där hälso och sjukvårdsministrarna, de som arbetar med folkhälsoarbete, från de olika europeiska länderna hade en så gott som gemensam syn om tagen för att minska risken för alkoholmissbruk, medan å andra sidan finans och skatteministrarna hade en annan syn. Skiljelinjen var alltså skarpare mellan de två ministergrupperna än mellan länder. Jag upplevde att såväl Frankrike som Irland såg med stor förväntan på att Sverige blev medlem i EU, liksom Finland. De trodde på mycket i de nordiska modellerna för att bringa ned risken för alkoholmissbruk. Vi skall komma ihåg att Systembolaget klarade prövningen i EU som monopolföretag. Och vi fick undantag när det gällde införseln. Jag tycker inte att vi skall ge upp det vi uppnått tidigare med någon slags eftergiven inställning till en opinion som vi inte vet hur många de företräder här hemma i Sverige. Socialdepartementet har, som socialministern säkert har informerats om, tagit fram fyra möjliga scenarier. Marknaden, som dominerar alkoholpolitiken, står för sjunkande skatter, bort med Systembolaget, kraftig ökning av konsumtion och skador samt minskade resurser för vården. Det andra scenariet är att lokalsamhället har en starkare roll. Begränsning av införsel av alkohol bort, skatter ned, Systembolagets marknadsandel ned. Därefter en stark politikermakt, men harmonisering av skatter, bort med införselbegränsning och ned med illegala marknaden. Dock en ökad konsumtion med 25 %. Och sedan den svenska modellen, dvs. att vi fortsätter att förhandla om undantag för införsel, att hålla skattenivån, om än något försvagad, att ha reklamregler kvar och Systembolaget kvar samt att tull och polis bekämpar smuggling. Taxfree bort. För min del tycker jag att det är det bästa alternativet. Min fråga är nu: Vilket alternativ går regeringen in för att välja?

Fru talman! Jag ber också att få tacka socialministern för det ambitiöst fylliga svaret. Jag håller med om mycket av det som socialministern har sagt. Vi har ett problem, och det är hur vi skall utforma en modern alkoholpolitik, som får tilltro i dagens samhälle. Samhället har förändrats, men alkoholpolitiken är sig tämligen lik. Debatten gäller inte om missbruk är skadligt, utan hur alkohol som problem skall hanteras. Vi måste ta hänsyn till vissa basfakta. Alkoholen finns i samhället. Den finns vid familjefester, den finns vid årshögtidligheter. Den har sociala och estetiska kvaliteter, och den är en del av vår kultur som vi inte kan komma ifrån. Det har skett samhällsförändringar. Vi har gått från ett samhälle som var auktoritetsbundet, patriarkaliskt och slutet till ett som är ifrågasättande och internationellt påverkat, med välutbildade medborgare som vill vara självbestämmande och som har helt andra arbetsförhållanden. Jag kanske vill bjuda hem någon på mat under helgen, men varken jag eller min fru hinner gå och handla under veckan. Då är det väl rimligt att jag handlar på lördagen och kan göra det även vad gäller vinet. Jag kanske rent av handlar det i samma affär som jag köper biffen i. Vi har i dag i alla avseenden ett annat samhälle än för 40-50 år sedan. De som diskuterar risker, folkhälsa och antalet döda bara i missbruksperspektivet och som tror att lagar och bestämmelser som enbart begränsar och försvårar för den helt vanlige medborgaren kan motiveras tillför inget till den debatt om alkoholpolitiken som vi i dag måste föra. Jag fick det intrycket att socialministern ville tillföra något då han konstaterade att dagens lagar inte är verklighetsförankrade och att lördagsöppna systembutiker och alkohol i vanliga butiker kunde vara rimligt. Jag är dock rädd för att mötet med nykterhetslobbyn och med alla de om och men som kommer till gör att statsrådets av litet nytänkande präglade uttalande kommer att dö som en stormvind i öknen bort. Vi har ju när förslag om liberaliseringar tidigare har kommit upp sett att beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet går över, och jag är rädd för att så blir fallet även för socialministern. Fru talman! Svensk alkoholpolitik är extrem och elitistisk. Vissa tycker att bara de kan besluta om vad som är bra i alkoholpolitiken. Man har en misstro mot den vanliga människan. Konsten är att i ett förändrat samhälle formulera lagar och bestämmelser som kan uppfattas som rimliga av de flesta och som stimulerar till laglydnad, inte till lagtrots, vilket sker i dag. Det är fråga om en politik som inte gynnar ensamsupande utan umgänge i miljöer där man har en naturlig och stark social kontroll, en politik som gör att man är solidarisk mot lagen och mot dem som har problem, en politik som innebär priser som inte är så höga att viljan att vara laglydig sätts ur spel och som gör att man undviker den svarta marknaden. Det betyder inte att priserna måste vara lika låga som på den svarta marknaden. Människor vill vara laglydiga, och det finns ett spelrum, men nu gynnar man kriminaliteten. Man kan inte helt enkelt försvåra tillgängligheten för alla. 90 % sköter ju alkoholen utan problem. Det måste vara individuella lösningar i en modern politik. Det måste finnas balans mellan den enskildes frihet och ansvar och riskerna för missbruk. Det gäller nu att komma till skott. Har systemet öppet på lördagar stoppas i varje fall de som nu vänder sig till den illegala marknaden därför att det är lördagsstängt på systemet. Svartspriten finns att köpa 24 timmar per dygn utan åldersgräns, och den är billig. Var tredje sup är i dag svart. Vi måste göra något rimligt nu. Vad avser statsrådet konkret att göra åt smuggling och hembränning? Vad avser statsrådet att göra åt alla konstiga regler? Genom att reglera tillstånd, restauranger, serveringstider, teatrar, serveringar osv. försvåras etablerandet av miljöer där man har en social kontroll och lär sig att umgås med alkoholen på ett civiliserat sätt. Nu stärks i stället drickande innan man går ut, drickande på toaletter och ensamdrickande. Detta måste ändras. Herr statsråd! Också jag får återkomma senare.
Fru talman! Jag vill först tacka socialministern för svaret. Det innehåller en i och för sig värdefull uppräkning av pågående insatser, olika utredningar och studier som är aktuella på alkoholområdet, men det var inte i första hand det som min fråga gällde, utan den avsåg vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att även fortsättningsvis hävda den restriktiva svenska alkoholpolitiken, i kombination med åtgärder för att komma åt smuggling och hembränning. Bakgrunden till min fråga är naturligtvis att jag och många andra med mig upplever ett stort socialt värde i en tydlig restriktiv alkoholpolitik. Socialministern säger att vi skall behålla målet att begränsa alkoholens skadeverkningar och minska totalkonsumtionen men vidhåller samtidigt att han kan tänka sig alkoholskattesänkningar samt lördagsöppet på systemet. I detta sammanhang nämner han inte försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker. Socialministerns budskap förefaller mig inte gå riktigt ihop, och jag vet att jag delar den upplevelsen med väldigt många andra. De åtgärder som socialministern är inne på innebär ju att priserna kan sänkas och tillgängligheten öka. Sambandet mellan sänkta priser och ökad konsumtion respektive sambandet mellan ökad tillgänglighet och ökad konsumtion är mycket väl dokumenterade och befästa. Det behövs knappast några fler studier av just de sambanden. De har bl.a. slagits fast i ett flertal statliga utredningar. Även om vi kringgärdar prissänkningar och ökad tillgänglighet med aldrig så vackra ord om kamp mot alkoholens skadeverkningar, är det just ökad totalkonsumtion och ökade skadeverkningar vi kommer att få. Lars Engqvists svar är i mitt tycke alltför defensivt präglat. Det verkar som om vi nästan ödesbundet går mot sänkta skatter och ökad tillgänglighet. Socialministern konstaterar att vi är med i EU, och han tycks mena att vi får acceptera konsekvenserna av det. Det är helt sant att vi är med i EU, men för min del vägrar jag att tro att medlemskapet måste innebära en kapitulation för marknaden och en harmonisering med en alkoholpolitik i Europa som inte har varit mer framgångsrik än den vi fört i Sverige. Att ge upp i förtid och inte aktivt hävda den restriktiva alkoholpolitiken på alla väsentliga områden är, menar jag, ett allvarligt politiskt misstag. Före omröstningen om EU lät det väldigt mycket annorlunda från EU-anhängarna i det nuvarande regeringspartiet när vi diskuterade alkoholpolitik. Man försäkrade väljarna och oss kritiker att det var först när vi gick med i Europa, som man sade, som vi skulle kunna påverka bl.a. i alkoholpolitiken. Den trosvissheten och glöden tycks ha falnat betänkligt. Kvar finns ett konstaterande från Lars Engqvist att vi i själva verket skulle ha inlett diskussionerna och, som jag uppfattar det, raseringen av restriktionerna långt tidigare. Här anar man i svaret faktiskt litet kritik mot tidigare ansvariga politiker - de borde ha talat om för svenska folket i förväg att alkoholpolitiken måste förändras. Jag ställer därför min fråga en gång till: Kan Lars Engqvist mot bakgrund av vad han sagt entydigt instämma i att han ämnar politiskt kämpa för att så mycket som möjligt av restriktionerna i svensk alkoholpolitik skall leva vidare?

Fru talman! "Just nu är det inte inne med antidroger som det var för några år sedan. Det är en allvarlig attitydförändring som skett som gör det svårare för oss att förebygga och bekämpa ungdomsmissbruket." Så uttalade sig för några dagar sedan en erfaren socialchef i Dalarna i en tidningsintervju. Jag delar socialchefens uppfattning att vi i samhället har fått en mer tillåtande attityd till alkohol och en liberalare alkoholpolitik. Med vetskap om vad alkoholen ställer till med, socialt och medicinskt, känner jag djup oro över detta. Här har vi enligt min uppfattning en av orsakerna till att alkoholkonsumtionen bland ungdomar tyvärr verkar öka. Jag och Centerpartiet anser att vi skall ha en fortsatt restriktiv alkoholpolitik, med insikt om sambandet mellan den totala alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna och om att ökad tillgänglighet höjer konsumtionen. Bästa sättet att minska totalkonsumtionen är enligt min uppfattning att få till stånd en attitydförändring främst bland ungdomar. Vi har som förtroendevalda, som föräldrar, som lärare, som föreningsledare etc. ett stort ansvar att ta, såväl genom beslut och ställningstaganden som genom egna beteenden. Att skapa fler alkoholfria miljöer och skjuta upp alkoholdebuten så långt som det på något vis går är mycket viktigt.

Slutligen: Har socialministern några ytterligare funderingar om hur vi kan medverka till en attitydförändring bland våra ungdomar? Det är ett arbete som känns mycket angeläget.
Fru talman! Jag hoppas att socialministern och jag har mer gemensamt än socialministern och Moderaterna. Jag är glad att socialministern är här i dag. Jag hoppas också - fast jag egentligen inte kan göra någonting åt det - att socialministern är socialminister länge, så att vi får kontinuitet i dessa svåra frågor. De flesta vuxna svenskar dricker alkohol. De flesta svenskar svarar på frågan om hur mycket alkohol de dricker att de dricker mindre alkohol än vad de i själva verket gör. Det tyder på att det är känsligt att prata om alkohol. Om vi blir tillfrågade om hur mycket korv vi äter, svarar vi mycket mer sanningsenligt. Därför är det bra att lyfta fram frågorna och prata om dem ofta. År 1993 skrev Anders Johnson en bok som heter 100 miljarder kostar supen. Den handlar om totala ekonomiska konsekvenser av vad alkoholbruk kostar i Sverige. Jag vet inte hur mycket det blir omräknat till dagens penningvärde, men det är förmodligen mer. Det handlar om mycket pengar. Rolf Olsson och flera andra nämnde att det finns två instrument - ord som socialministern nämnde i sitt svar, det går att kalla dem för verktyg - som är kraftigt effektiva när det gäller att styra alkoholpolitiken, nämligen tillgång och pris. Av socialministerns svar framgår att det går att ha tillräckligt effektiva instrument i alla fall. Vilka? Socialministern svarar att ett bra sätt är att långsiktigt ändra attityder. Det är bra. I samma sammanhang nämner socialministern den nationella handlingsplanen. Den har jag med mig här. På s. 26 står det hur konsekvenserna blir om vi sänker priset och om vi släpper alkoholen mer fri, t.ex. säljer alkohol i livsmedelsaffärer. All forskning visar att vi då kommer att dricka mer, vilket kommer att ge konsekvenser på folkhälsan - framför allt på det som inte är mätbart i pengar, dvs. lidande hos de som dricker själva och för anhöriga. En kanske dum fråga, men med utgångspunkt i mitt resonemang undrar jag om socialministern tycker att vi dricker för lite alkohol i vårt land. Sedan är det frågan om lördagsöppet. Jag kan inte låta bli att jämföra med varför vi i kammaren diskuterar om Systembolaget skall vara öppet på lördagar. Varför är det så viktigt? Varför är tillgängligheten till just alkohol så viktig på lördagar? Moderaterna hade ett argument. Det är bra att det kommer fram att det finns sådana argument. Men varför diskuterar vi inte varför inte skatteförvaltningar, banker och försäkringskassor också skall vara öppna på lördagar? Nej, vi prioriterar Systembolaget, därför att vi tydligen tycker att det är viktigare hur lätt och fort vi får tag på alkohol.

Fru talman! Jag konstaterar att totalkonsumtionsmodellen och en restriktiv alkoholpolitik ligger fast. Det känns både positivt och nödvändigt. Det återspeglas i interpellanternas frågeställning och i tolkningen av statsrådets svar. Det finns ett mål som Världshälsoorganisationen har ställt upp, där vi som nation skall vara med och bidra till sänkningen av alkoholkonsumtionen. Målet är att sänka totalkonsumtionen med 25 %. Vi vet att vi har påbörjat sänkningen av konsumtionen kopplat till vetskapen att en lägre totalkonsumtion bidrar till en bättre folkhälsa. Hur ser statsrådet i dag på det målet och att över huvud taget ha sådana mål? Mina två andra frågor till statsrådet rör bl.a. folkrörelsemodellen. Jag vet ju att Lars Engqvist aktivt bidrog till att vitalisera och föra fram folkrörelsedebatten på 70-talet. Jag vet också - vid en läsning av vår historia - att vår i dag restriktiva alkoholpolitik fick sin folkliga förankring tack vare ett brett och djupt folkrörelsearbete. Vi som debatterar här i dag och de som lyssnar vet att det finns problem i folkrörelsedebatten och i folkrörelsernas kraft. Är statsrådet beredd att se folkrörelserna, över huvud taget hela föreningslivet, som en verksam och aktiv kraft för att göra ordentliga insatser för att förändra attityder och värderingar i frågorna? Det råder inget tvivel om att vi håller på att få en svårare situation än vad vi hade i början av 70-talet när debatten kom i gång. Är det inte folkrörelserna och föreningslivet som är verktyget mer än Socialstyrelsen, andra statliga myndigheter och verk och kommunala institutioner? Min tredje fråga rör hur statsrådet ser på möjligheterna att faktiskt aktivt kunna påverka medlemsländerna i EU för att komma längre i insikt om alkoholens skadeverkningar? Som framgick av Leif Carlsons inlägg vet vi ju att den svenska alkoholpolitiken är internationellt känd. Vi var bland de första som ägnade oss åt forskning och bedrev framgångsrik alkoholpolitik. I dag vet vi också att man på många håll i Europa är bekymrade, t.ex. Italien och Frankrike. Man ser vilka enorma kostnader detta bidrar till. Vad skall vi aktivt göra? Finns det verktyg? Tror socialministern att vi tillsammans med våra nordiska grannländer kan påverka vad som händer i Europa? Det känns viktigt om vi skall ha framgång i att hävda den svenska modellen och också komma vidare i svensk alkoholpolitik.

Fru talman! När det gäller alkoholpolitik vill jag med mina egna erfarenheter upplysa om följande. Eftersom jag själv har sett problemet på nära håll, har jag naturligtvis vissa invändningar mot vad ministern har uttryckt. Att göra alkoholen mer tillgänglig skulle med all sannolikhet skapa mer omfattande skador för dem som är missbrukare eller är i farozonen. Många kvinnor misshandlas i samband med att alkohol funnits med i bilden. Många barn utsätts också för våld och total otrygghet, en otrygghet som många gånger är på gränsen till outhärdlig. Men vad är alternativet för ett litet barn? Jag är övertygad om att antalet fall med misshandel av kvinnor och barn inte kommer att minska om alkoholen blir mer tillgänglig - snarare tvärtom. Moderaten säger att om han och hans fru inte har hunnit köpa sin alkohol på en vardag skall vi ta ansvaret. Vi kan ta ansvar för våra egna liv, och vi skall kunna planera våra inköp osv. Men de som inte har problem med alkohol skall planera sina inköp till när Systembolaget är öppet. Man kan inte begära att den som sitter i ett missbruksberoende skall kunna planera sina inköp. Drickandet planeras av missbruket. Det måste finnas tunga skäl till att föra den restriktiva alkoholpolitik vi har i dag, med tanke på alla problem som uppstår i samband med drickandet. Jag har inte tänkt ge upp kampen om att behålla den alkoholpolitik som vi har i dag. Med den hindrar vi ytterligare misshandel av bl.a. kvinnor och barn. I en tid av ökande klyftor och sociala problem i samhället kan det väl inte vara ministerns mening att indirekt medverka till att alkoholproblemen sannolikt kommer att öka.

Fru talman! Jag beklagar att jag missbedömde tiden i mitt förra inlägg. Jag vill därför fullfölja det ursprungliga svaret, och jag försöker göra det något kort. Jag talade precis om det samarbete som regeringen tagit initiativ till som gäller myndigheter, berörda företag och andra intressenter inom den kommitté som kallas Oberoende Alkoholsamarbetet, OAS. Ett prioriterat område för dess verksamhet där samtliga inblandade har gemensamma intressen är insatser som motverkar den illegala alkoholhanteringen, dvs. illegalt tillverkad eller insmugglad alkohol och langning till ungdomar. Här pågår en omfattande opinionsinsats som planeras fortsätta under de närmaste åren och som löpande kommer att utvärderas. Kostnaden för insatsen, som för år 1998 uppgår till närmare 25 miljoner kronor, finansieras av medlemmarna i OAS. Flera andra initiativ har tagits och planeras när det gäller att åstadkomma en alkoholfri trafik, alkoholfria arbetsplatser, alkoholfri uppväxt och alkoholfria graviditetsperioder samt en måttfullhet bland dem som använder alkohol och särskilt bland dem som riskerar att bli storkonsumenter. Kommittén kommer inom kort att lämna förslag till hur verksamheten kan permanentas och finansieras. I syfte att samordna och effektivisera verksamheten på alkohol och narkotikaområdet har Statskontoret givits i uppdrag att se över myndighetsstrukturen utifrån en förändrad verklighet såväl centralt som regionalt. Statskontoret har den 1 oktober 1998 överlämnat ett principiellt förslag till en ny myndighetsstruktur och ansvarsfördelning på alkohol och narkotikaområdet. Förslaget remissbehandlas för närvarande. Med anledning av bl.a. den kritik som EG domstolen och EG-kommissionen riktat mot vissa bestämmelser i alkohollagen har regeringen under uppdraget ingår att kartlägga hur lagstiftningen tilllämpas och huruvida erfarenheterna från tillämpningen visar att ändringar, förtydliganden eller tillägg behövs på särskilda punkter. Även frågan om lämpliga åtgärder för att minska den illegala alkoholhanteringen ingår i uppdraget. De delar av uppdraget som handlar om EG-kommissionens kritik mot Sverige, dvs. hanteringen av gåvoförsändelser och kommersiella försändelser till enskilda samt frågan om yrkesmässig import av alkoholdrycker, skall redovisas till regeringen senast den 31 december 1998. Alkoholreklamutredningen som haft till uppgift att se över nuvarande marknadsföringsregler har överlämnat sitt slutbetänkande. Förslaget har remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Sverige har tillsammans med Finland erhållit medel från EU-kommissionen för att genomföra en länderjämförande undersökning om alkoholproblemens omfattning och hur alkoholpolitiken ser ut i samtliga EU-länder. Avsikten med denna undersökning är att den skall tjäna som underlag för diskussioner om en gemensam alkoholpolitik inom EU. Situationen på alkoholpolitikens område kräver en hög grad av samordning, effektivitet och en ledningsorganisation med hög beredskap för olika insatser. Ett omfattande utvecklingsarbete sker i ledningsgruppens regi, och under 1999 skall den nationella alkohol och narkotikaförebyggande handlingsplanen förnyas. I ledningsgruppen har bl.a. även diskuterats hur Systembolagets service till allmänheten kan förbättras. För att få ett så utförligt beslutsunderlag som möjligt i form av bl.a. kunskap om hur viktigt det är för konsumenterna att förbättra servicen genom att hålla systembutikerna öppna även på lördagarna och om hur detta skulle påverka deras syn på alkoholpolitiken i allmänhet och detaljhandelsmonopolet i synnerhet har en enkätundersökning genomförts under november månad. Resultatet av undersökningen föreligger i dag, och jag skall be att få återkomma till några delar av detta. Avsikten är alltså att regeringen den 1 juni 1999 skall överlämna en alkoholpolitisk proposition till riksdagen. I denna kommer att redogöras för regeringens strategi för den framtida svenska alkoholpolitiken. Dessutom kommer Alkoholreklamutredningens förslag att behandlas liksom Statskontorets förslag till en förbättrad myndighetsstruktur på området. Vidare kommer förslag om hanteringen av distansförsäljning, gåvoförsändelser, införsel och partihandel med alkoholdrycker, förslag på åtgärder för att minska den illegala alkoholhanteringen, frågor om Systembolagets öppethållandetider osv. att tas upp. Många av de frågor som vi nu diskuterar kommer alltså regeringen att redovisa sin syn på när den lägger fram den alkoholpolitiska propositionen den 1 juni nästa år.
Fru talman! Jag får väl vänta till nästa inlägg på svaret om vilken av de där modellerna och vilket scenario som regeringen tänker arbeta för. Lördagsöppet har tagits upp, och jag vill påminna om att lördagsöppet infördes i solidaritet med dem som far illa av det våld som utövas under alkoholrus. Jag tyckte att Lena Olsson tog upp detta på ett väldigt fint sätt. Om man nu skall luckra upp det här menar jag att det bara får ske i försöksform först, och man måste utvärdera vad som händer med våld och övergrepp på kvinnor och barn, för det är dessa grupper det gäller. Jag vet att Systembolaget har en plan för hur ett sådant försök skulle kunna genomföras med möjlighet att bromsa det hela om man märker att det hela håller på att gå snett. Det är ju 16 år sedan detta infördes, och om man nu över huvud taget skall ändra på det här tycker jag att det skall ske i försöksform. Det är precis som Lena Olsson säger: Varför accepteras att så mycket annat är stängt på lördagar? Socialministern tog också upp det här med myndighetsstrukturen och sade att Statskontoret har lämnat tre förslag. Då skulle jag vilja varna för det man kallar fusionsmodellen och stabsmodellen, som innebär att man särar ut alkoholen från övriga beroendeframkallande droger eller beteenden. Jag skulle gå på samverkansmodellen och röra så lite som möjligt i de befintliga myndigheterna. Alkoholberoende och alkoholmissbruk är ju bara ett av flera missbruksproblem, och de hänger samman väldigt väl. Enligt den forskning som finns om vad som händer i hjärnan stimuleras signalsystemen på likartat sätt av nikotin, narkotika, spel och hos vissa människor läkemedel. Inkörsporten till beroende och missbruk är som regel nikotin. Man börjar med tobak. Sedan går man vidare till alkohol. Bland alkoholisterna är 80 % rökare. Vi finner alltså tre fyra gånger så många rökare i den gruppen som i normalpopulationen. De som missbrukar narkotika har börjat med nikotin och sedan gått vidare i sin missbrukskarriär. När det gäller förebyggande arbete får man alltså inte sära på dessa olika missbruk, utan insatserna skall göras samlat. Därför är jag bekymrad över skolans insatser i det här sammanhanget. Utbildningsutskottet har precis lagt fram en liten rapport om hur ANT-undervisningen ser ut i skolan, och denna undervisning är mycket ojämn över landet. Hur mycket tid man ägnar åt detta område hänger väldigt mycket på lärarnas och rektors engagemang. Vi måste därför visa att det är allvar. Här är det viktigt vad socialministern som förebild i sammanhanget gör, vad utbildningsministern gör och att politiska företrädare, idrottsledare, ja, alla som är förebilder säger i dessa sammanhang att det är allvar och att den här undervisningen skall till. Jag vill också beröra det här med länderjämförelser. Finland och Sverige har fått ett sådant uppdrag av EU, och då hoppas jag att man lägger in också en hälsoekonomisk bedömning. Anders Johnson, min partikollega som man har refererat till här, har ju skrivit boken 100 miljarder kostar supen.

Fru talman! Det har talats om restriktivitet. Jag tror att det finns en utomordentligt stark vilja till restriktivitet när den är begriplig för folk. Därför tror jag att punktnykterhet är mycket lättförståelig, och den kan man leva upp till fullt ut. Men om man talar om att man kan påverka tillgängligheten genom att göra alkoholen dyr och annat och att detta skulle ha någon effekt, då är man ute och seglar. Det är som om det inte fanns en svart marknad. En tredjedel av all sprit som dricks i dag har införskaffats på kriminell väg. När man införde lördagsstängt var inte marknadsbilden sådan. Det fanns inte en svart marknad på det sättet. Detta gör att vi måste anpassa oss. Det är därför jag vill ha en modern alkoholpolitik. När man talar om tillgängligheten är det också som om man inte skulle göra någonting för att påverka detta. Vi vet att vi kan sänka förbrukningen med ökad tillgänglighet. I Quebec gjorde man det. I dag har man 24 000 försäljningsställen för öl i Quebec. I grannstaten Ontario har man 650. Ändå är konsumtionen lika. I Nya Zeeland införde man 1989 kraftiga liberaliseringar så att vin blev tillgängligt på super markets. Man har fördubblat antalet licenser. Men genom rätt information sjönk ändå förbrukningen med 18 %. Där gick man vidare med ytterligare liberaliseringar, för man såg att folk vill ta ansvar om de har rätt information. Sverige har mycket riktigt anslutit sig till WHO:s mål om 25 %, men det var inte WHO:s mening att Sverige skulle göra det. I stället uttalade den ansvarige Jens Hannibal mycket tydligt att det inte gällde länder som Sverige som hade en förbrukning under 10 liter. Det kan inte påverkas, utan då gäller det att komma bort från det osunda supandet på helger till en mer civiliserad användning av alkohol. Där kunde man nå med information. Jag tror att man skall se efter vad WHO hade tänkt. Sverige liksom bara hoppade på vagnen. Vi tar för givet att supandet kostar 100 miljarder. Det är riktigt, men det är ett påstående som vi har i Sverige. Jag vet att åtminstone tre holländska undersökningar och en kanadensisk visar helt andra siffror. Det är också någonting som vi skall fundera på - det vi påstår kanske inte är i takt med hur det. Därför har EU åtagit sig att titta på vad alkoholförbrukningen kostar. Det tycker jag kommer att bli intressant. Undersökningarna ger ju så olika resultat. Det kommer att bli mycket värdefullt. I Quebec är det alltså fråga om mycket information genom Éduc'alcool, en informationsorganisation. Jag tror att vi i Sverige måste bygga en modern politik på att använda folks vilja att delta när de får information och på att behandla dem som vuxna människor. I Italien har man utan att minska tillgängligheten lyckats minska förbrukningen med 40 % utan pekpinnar men genom information. Därför har jag haft förhoppningar om att OAS, som statsrådet nämnde, skulle verka lite som Éduc'alcool i Quebec och att vi på så sätt skulle nå resultat. Nu oroas jag lite grann av att det tycks knaka i samarbetet enligt vad som sägs. Man tycks tvista om det skall vara en ideell organisation, som Sprit och vinleverantörföreningen vill, eller om vi skall förvandla det till en statlig delegation, som det också finns önskemål om. Det vore olyckligt om vi kom i en sådan situation att man bryter sönder ett samarbete som skulle kunna föra långt. Vi har ju sett att det har gått i andra länder. Jag undrar om socialministern här kan ge ett besked om att det här steget i, som jag tycker, rätt riktning fortfarande är bärkraftigt eller om det håller på att brytas upp av viljan att förstatliga allting.
Fru talman! Jag tycker att det fortfarande är oklart om ministern har en bestämd vilja att fortsätta den restriktiva svenska alkoholpolitiken.

Det finns ett antal förändringsförsök att ha i minnet på området. Vi vet att de har fått allvarliga konsekvenser, inte minst för många ungdomar här i landet. Då tänker jag på mellanölsförsäljningen, på lördagsöppet som ju stoppades 1982, med tydliga förbättringar av antalet misshandelsfall främst inom familjerna och med minskat antal omhändertaganden. Jag tänker också på starkölsförsäljningen i livsmedelsbutiken 1968, bl.a. i Bohuslän. Vi var rätt många som mycket snabbt kom upp i en betydande konsumtion. Alltför många generationskamrater fastnade i fortsatt drickande även sedan detta experiment avslutats. Jag tror att våra ungdomar tyvärr inte blivit så mycket bättre, vi är nog ganska lika. Folkölsdrickandet tyder på detta - det är mycket utbrett. Vid minskade restriktioner är ungdomarna alltfort en speciell riskgrupp. Ett fortsatt arbete för bevarande av restriktioner kan luta sig mot en massiv empirisk erfarenhetsbas. Arbetet är lätt, anser jag, att legitimera av social omsorg, inte minst om ungdomar, kvinnor och barn. Att vi lever under andra villkor nu i EU än tidigare får inte innebära att man från regeringen ger upp alkoholrestriktionerna i förtid. Jag tycker inte att det är så märkligt att moderaterna inte delar uppfattningen om den sociala dimensionen när det gäller restriktionerna. Jag är inte förvånad. Men för socialdemokraterna borde det vara en självklarhet. Slutligen vill jag säga att det i arbetet för fortsatta restriktioner definitivt finns plats för förnyelse. Det fattas i dag offensiva initiativ från statsmakterna för att på ett utmanande sätt ifrågasätta smuggling och hembränning. Vi vet att sprit tillverkas illegalt i stor skala. Det skall bekämpas med polisinsatser, men det saknas offensiva tag för att ifrågasätta t.ex. de vuxna konsumenterna genom en dialog i samhället. De vuxna konsumenter som handlar hembränt underlättar verksamheten för de personer som aktivt uppsöker skolungdomar och säljer hembränt. I många fall kan det vara samma tillverkare. I grannlandet Norge har man gått ut i en offensiv kampanj mot dessa människor och uppmanat den här målgruppen att se sambandet och ta sitt ansvar. Det har varit framgångsrikt. Det kunde vara aktuellt också i Sverige, menar jag. Det saknas sådana offensiva tag för att skapa debatt kring smuggling och hembränning, för att genom annonskampanjer och på andra sätt nå bestämda målgrupper, gärna med provocerande budskap. OAS, som ministern talar om, låter helt okej, men jag märker än så länge alltför lite av den. Det finns alltså plats för förnyelse och nya grepp inom ramen för en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. Men det är fortsatt centralt att landets statsminister uttalar sin vilja att hålla i alkoholrestriktionerna.
Fru talman! Jag ställde två frågor till socialministern men fick än så länge inget svar. Jag hoppas att det kommer i hans nästa inlägg. Jag har däremot inga ytterligare inlägg. Därför vill jag slå fast vad jag sade i första anförandet, att det är viktigt att värna en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. För mig är det ganska självklart att en liberal alkoholpolitik naturligtvis innebär en liberalare syn på alkoholfrågorna, samtidigt som en restriktiv alkoholpolitik leder till att attityderna blir mer restriktiva till alkoholkonsumtionen. Därmed har jag redovisat min och Centerpartiets uppfattning i den delen. Den andra frågan gällde ungdomar och attityder. Attitydförändringar är nödvändiga. Det måste bli inne med antidroger igen, för att åter åberopa socialchefen i Dalarna. Jag tycker att det är viktigt att personer som i sina yrken kommer i kontakt med ungdomar får information och kunskap om alkohol och dess skadeverkningar. Det är viktigt att föräldrar ges möjlighet att medverka i arbetet. Deras engagemang och kunskaper måste tas till vara. Enligt min mening är barns och ungdomars uppväxtmiljöer allas ansvar.
Fru talman! Socialministern och jag är överens om mycket, bl.a. om tankar om samverkan. Arbetet måste ske på ett annorlunda sätt. Vi kanske måste hitta andra sätt än vad man arbetar efter i dag. Vi är också överens om det jag nämnde tidigare om att vi måste försöka ändra attityder när det gäller alkohol. Ett sätt är att prata om detta. Det är märkliga svar man får av vuxna människor på raka frågor. Det är lättare att prata med ungdomar, som egentligen inte borde dricka, men de har lättare att prata om detta. När man frågar en vuxen svensk varför han dricker alkohol får man jättekonstiga svar. De flesta säger: Jo, jag dricker därför att det är så väldigt gott. Då kan man undra om den tolfte öl man dricker en kväll är så väldigt god. Det stämmer inte för mig. Jag tror att vi måste våga vara mer ärliga och säga: Jo, jag dricker för att det är så mysigt att bli lite yr i huvudet. Det är så mysigt att slippa stå för konsekvenserna av vad jag gör. Jag behöver inte ta ansvar för vad jag säger på samma sätt som när jag är nykter och klar i huvudet. Att våga prata om varför man dricker - och det hoppas jag och tror att socialministern gör - är ett sätt att förändra attityder. Jag vill också upprepa mina frågor: Vad är det som är så bra med lördagsöppet? Tycker socialministern att vi dricker för lite, att vi dricker för mycket eller att vi dricker lagom mycket alkohol i det här landet?

Fru talman! Det kan kanske vara mera meningsfullt att i första hand tala om det som förenar oss än att tala om det som skiljer oss åt. Men när jag lyssnar på Leif Carlson kan jag ändå inte låta bli att konstatera att i stort sett en samstämmig forskarkår - det finns kanske något undantag, men det är nog få i så fall - har slagit fast att den totala konsumtionen har ett direkt samband med alkoholskadorna i samhället. Stiger alkoholkonsumtionen, då ökar skadorna. Minskar alkoholkonsumtionen, då minskar skadorna. Därom är man alltså överens. En restriktiv alkoholpolitik, dvs. den svenska modellen, är internationell i den meningen att den är framgångsrik och ett verksamt och aktivt verktyg. Det är klart att det är spännande när socialministern för in på dagordningen det som har debatterats från och till, nämligen attityder och värderingar. Hur kan vi påverka attityder och värderingar för att åstadkomma saker och ting? Mina frågor till socialministern kvarstår. Hur ser han på folkrörelsernas aktiva roll i detta? Det råder ingen tvekan om att vi måste markera de grupper som är viktigast. Det gäller att hålla ungdomstiden alkoholfri, hålla trafiken alkoholfri och hålla arbetsplatsen alkoholfri. Det finns även andra viktiga grupper såsom havande kvinnor. Vi måste peka ut målgrupper. Där har vi en stark folklig förankring eftersom alla tycker att detta är viktigt. Då är min fråga: Är socialministern beredd att ännu aktivare föra in folkrörelserna i detta arbete?

Fru talman! Smuggling och hembränt har varit ett väldigt stort problem länge. Moderaten sade i sitt inlägg att det är allvarligt med den ökande smugglingen och hembränningen. Men då ställer jag mig osökt frågan: Man skall väl ändå inte bekämpa smugglingen och hembränningen genom att göra reträtt i alkoholpolitiken? Är det inte bättre att bekämpa dessa företeelser som de kriminella handlingar som de faktiskt är?
Fru talman! Låt mig först göra klart att de flesta av oss som har deltagit i debatten är överens på några punkter, nämligen att vi skall ha en restriktiv alkoholpolitik och att vi skall se till att totalkonsumtionen hålls nere, därför att totalkonsumtionen faktiskt har en direkt återspegling i alkoholskador. Jag delar inte Leif Carlsons uppfattning när det gäller synen på totalkonsumtionen. Dessutom är vi uppenbart inte överens om vad som menas med restriktiv alkoholpolitik i framtiden och om vilka metoder som vi skall arbeta med. Låt mig bara problematisera hela situationen genom att upplysa om hur spritkonsumtionen såg ut 1996. Det var bara 54 % av den sprit som konsumerades i Sverige som såldes via Systembolaget. Man räknade med att ca 30 % var illegal sprit. Resten fördelades ungefär så här: illegal smuggelsprit 10 %, privat införd illegal sprit 5 %, privat införd legal sprit 11 %. Enligt undersökningen från 1996 bedömde man att ca 19 % av den konsumerade spriten var tillverkad i Sverige. Det är säkerligen sant att det inte handlar om små mysiga brännerier utan det rör sig om industriell produktion. Vad jag nu försöker att diskutera är: Hur når vi målen om att pressa ned totalkonsumtionen och om att upprätthålla en restriktiv alkoholpolitik i ett nytt läge? Det är detta som jag vill diskutera. Jag är övertygad om att vi kan ha en restriktiv alkoholpolitik genom att stärka de instrument som vi faktiskt förfogar över, som vi själva helt och hållet bestämmer över. Folkrörelserna kan spela en mycket stor roll när det gäller att påverka våra attityder. Restriktivitet handlar mycket om attitydpåverkan. Vi har varit extremt framgångsrika när det gäller tobaken, trots att tobak har distribuerats via livsmedelshandeln. Skatterna på tobak har varit höga, men den har varit tillgänglig. Sverige är ett av de länder som har den lägsta tobakskonsumtionen. Det beror på folkupplysning, på ett samarbete med skolor, på ett engagemang från det fria föreningslivet och folkrörelserna samt på ett arbete på arbetsplatserna där de fackliga organisationerna och företagen har deltagit. Jag tror att vi kan nå stora framgångar också på det här området. Den strategi som vi skall arbeta efter i framtiden bygger i allt väsentligt på att man skall skapa nya attityder till alkoholen, att bygga upp striktare politik när det gäller att föra bort alkoholen från viktiga miljöer. Vi har lyckats i fråga om trafiken i Sverige. Där har vi varit extremt framgångsrika. Ingen accepterar alkohol i trafiken. Och vi har lyckats när det gäller arbetsplatserna. Sverige är det land där man accepterar att man inte kan vara alkoholpåverkad när man arbetar. Dessa diskussioner borde föras vidare till nya miljöer, och steg för steg borde alkoholen föras bort som accepterad i dessa miljöer. Beträffande frågan hur vi skall hantera totalkonsumtionen anser jag att det kan vara värt att diskutera hur vi skall bekämpa den del av alkoholkonsumtionen som sker vid sidan om Systembolaget och som håller på att bli ett fast etablerat distributions och försäljningssystem. En ökad kontrollerad tillgänglighet kan vara ett effektivt instrument för att rasera den okontrollerade och illegala tillgängligheten. När jag talar om möjligheterna att pröva lördagsöppet - jag håller med Barbro Westerholm om att man bör inleda med ett försök - är det framför allt därför att jag tror att vi har en möjlighet att bryta det som börjar att bli ett farligt mönster i Sverige, nämligen att så stor del av alkoholen produceras, distribueras och försäljs via illegala system.
Fru talman! Först vill jag säga att det finns en skillnad mellan tobak och alkohol. Tobakens skadeverkningar gör att man över huvud taget inte skall börja att röka. Alkohol är något som man skall visa respekt för. Det kan vara beroendeframkallande, men det finns ingen nollvision i samband med användningen av alkohol. Det finns tre ledord i det här sammanhanget. Det första ledordet är respekt. Man skall ha respekt för alkoholen som potentiellt vanebildande. Men i måttlig dos kan alkohol för många vara någonting positivt. Det andra ordet är solidaritet. Man skall ha solidaritet med dem som råkar illa ut, vare sig de är missbrukare eller utsätts för missbrukarens övergrepp. Där kan vi faktiskt maka åt oss en del i vår bekvämlighet. Det tredje ordet är frihet. För mig som liberal är det ofrihet om en person blir beroende av en drog eller av alkohol när viljan inte räcker till för att man skall avstå från drogen - det kan röra sig om nikotin eller om alkohol. Jag tycker att det skall prägla politiken inom folkhälsoområdet när det gäller droger och alkohol. Vi får snart ordförandeskapet i EU, och jag tycker att vi skall utnyttja det för att just ta upp de här frågorna kring alkohol och andra droger och ordna möten och seminarier beträffande detta. Jag finner en viss samsyn, även om vi kanske skiljer oss på några punkter. Det är väldigt bra att vi fick den här debatten, därför att här i kammaren blir man rätt citerad. Jag har 35 års erfarenhet av medier, och det är inte alltid man blir rätt citerad. Oftast finner man fel i sina egna uttalanden, och man tror på de andras. Det är därför bra att vi fick den här debatten, så att vi vet precis var ställningarna är.

Fru talman! Jag skall först reda ut någonting som kanske var en oklarhet. Jag talade inte för att konsumtionen skulle öka. Vad jag talade mot var den totalkonsumtionsmodell som vi här använder och som säger att alla skall dricka mindre, oavsett om man dricker lite. Däremot säger jag att man kanske skall minska konsumtionen men göra det individuellt, dvs. några skall inte dricka alls och några skall dricka mycket mindre. Man skall inte ge sig på vanligt folk, därför att då får man inte stöd för de idéer man har om att komma någonstans i alkoholpolitiken; den måste accepteras av alla. Sedan tar man upp exempel som starkölsprovet 1968, och jag kan lägga till West Virginia och Iowa. Men de exemplen kännetecknas just av att man inte gav någon information samtidigt, att man inte gjorde någonting för att minska folks konsumtion. Det är det jag säger att man måste göra och hitta modeller för. Detsamma gällde lördagsstängningen, som infördes i ett helt annat samhälle, där den svarta marknaden inte alls fanns. Det är självklart, som någon frågade om här, att kriminaliteten skall bekämpas, men för att man skall lyckas med det måste man ha stöd av människor som vill rätta sig efter lagen. De måste finna lagen rimlig och tycka att de kan vara solidariska med den. Det är det som brister i dag. Man tycker inte att hembränning är någon fara, och så bryr man sig inte om det hela. Det nämns också att alla forskare är ense, men det är ju de forskare som ansluter sig till den svenska modellen. Jag kan rekommendera att man läser Drinking Patterns & Their Consequences av 28 alkoholforskare under ledning av Marcus Grant, som var chef för alkoholpreventionen i WHO. De har en helt annan syn. De menar att man måste ha ett individuellt förhållningssätt till alkoholen, inte ett generellt, som i totalkonsumtionsmodellen. Vi behöver en modern alkoholpolitik, som gör att folk kan omfatta den och som gör att folk är villiga att följa de restriktioner vi måste ha samt delta aktivt i arbetet och inte mot det hela. Jag ser med en viss nyfikenhet fram mot den proposition som skall komma, som kanske kan innehålla steg i rätt riktning för en modern alkoholpolitik som vi behöver. Jag fick inget svar om OAS och hur det förhåller sig, om det är sant att det knakar i arbetet så att det som jag har sett fram emot, därför att det skulle kunna tillföra någonting, kanske går om intet.
Fru talman! Socialminister Engqvist säger att vi har lyckats på centrala områden, som t.ex. trafiken och arbetsplatserna. Men jag undrar vad som händer med de miljöerna när priserna sänks och när tillgängligheten ökar. Jo, då ökar totalkonsumtionen, och dessa goda resultat kan raseras. De är så att säga inte vunna för evigt, utan de måste ständigt försvaras för att de skall leva vidare som goda miljöer. Jag vill gärna i den här debatten åberopa en kollega till socialministern i regeringen, nämligen Erik Åsbrink. Till skillnad från socialministern hade han ganska bestämda åsikter kring bl.a. detta med hembränning och smuggling i en interpellationsdebatt med en moderat ledamot för några veckor sedan. Han uttryckte sig utomordentligt tydligt kring betydelsen av att hävda vikten av en fortsatt restriktivitet på alla områden inom alkoholpolitiken, även om han också såg svårigheter. Han avfärdade talet om att komma åt smugglingen med sänkta priser med att det var en illusion och att beskattningen i så fall skulle behöva avskaffas helt och hållet. Han pekade i stället, vilket är helt rimligt, på möjligheten att komma åt den här typen av kriminella aktiviteter som smuggling och hembränning genom effektivisering av polisens och tullens arbete. Erik Åsbrink var också tydlig när han lyfte fram den mycket centrala sociala dimensionen kring alkoholrestriktionerna. Han tyckte att det var otänkbart att inte ta hänsyn till den stora minoritet som har problem med alkoholen och kommer att få ännu större problem om tillgängligheten ökar och priserna sänks. Jag kan inte annat än instämma med finansministern och hoppas att landets socialminister också instämmer. Ett solidariskt samhälle kräver en fortsatt restriktiv alkoholpolitik, och det är en modern alkoholpolitik.
Fru talman! Först vill jag ge Leif Carlson ett svar om OAS. Det är sant att det förs en diskussion bland medlemmarna om hur det fortsatta samarbetet skall gå till. Vi hade ett möte i går där jag träffade deltagarna. Vi är överens om att vi på sikt skall arbeta med en ideell förening. Vad vi är oense om är huruvida vi nu skall ta steget att arbeta med en statlig delegation på vägen till att vi får en ideell förening. Ett medlemskap från statens sida i en ideell förening kräver ett riksdagsbeslut, om jag har förstått det rätt, och det betyder att vi får pröva det här. Men vi skall säkert komma fram. Det är viktigt att detta samarbete fortsätter. Låt mig sedan nämna den undersökning som har gjorts. I dag redovisar Systembolaget en attitydundersökning som man har låtit Temo göra. Den visar någonting mycket spännande, nämligen att svenska folkets attityder till den här frågan är väl balanserade, eftertänksamma och ansvarsfulla. 56 % av de tillfrågade svarar att de tycker att Systembolaget skall vara öppet på lördagar. 30 % svarar nej, medan 14 % är osäkra. Sedan fördelar sig svaren olika mellan män och kvinnor, äldre och yngre osv. I undersökningen lägger man också till en betingad fråga - som möjligtvis kan upplevas som styrd men som är intressant - där man säger: Om lördagsöppet skulle leda till mera våld under veckosluten, skulle du fortfarande vilja ha lördagsöppet? Då förändras attityderna, och 11 % svarar att de inte vill detta. Jag menar att det är den ansvarsfulla hållningen. Mitt motiv för att i debatten säga att jag kan tänka mig lördagsöppet är att detta kan vara ett effektivt instrument att bryta andra distributionsvägar. Men om detta skulle innebära att vi fick stora sociala problem är det uppenbart att jag skulle vara den siste att föreslå det. Det finns dock ganska goda erfarenheter från Norge och Finland, som har haft stängt på lördagar och som nu har öppnat. Där har det inte förts någon diskussion om att detta har lett till dessa nya problem. Vi kommer tillbaka med ställningstagandet. Om man skall pröva det skall man pröva via försök för att kunna få en utvärdering. Det är intressant att se hur svenska folket resonerar kring de här frågorna: ansvarsfullt, öppet för att pröva nytt men också för att ta ett socialt ansvar.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig vilka insatser regeringen avser att vidta för att det hivpreventiva arbetet skall kunna hållas på en fortsatt hög nivå. Det hivpreventiva arbetet har varit framgångsrikt. Sverige har förblivit ett land med låg förekomst av hivinfektion trots ett omfattande resande och en invandring från länder med hög förekomst av hiv/aids. Sedan år 1995 har antalet nya anmälda aidsfall minskat i Sverige. Största förändringen har skett bland homosexuellt smittade män, med en minskning på 61 %. Trots detta vore det felaktigt att av detta dra slutsatsen att det inte längre finns risk för utökad smittspridning. Jag delar Barbro Westerholms uppfattning att det är mycket viktigt att det hivpreventiva arbetet även fortsättningsvis får hög prioritet. Det förebyggande arbetet mot hiv/aids som bedrivs i Sverige är väl integrerat med strategierna mot övriga sexuellt överförbara sjukdomar. Det rör sig om information för att förebygga smittspridning, tidig upptäckt, kontaktspårning och behandling. De övergripande målen för Folkhälsoinstitutets hiv aids samt mobilisera, vidmakthålla och koordinera nationella och lokala krafter i det förebyggande arbetet. Vissa människor tar större risker i sexlivet än andra. I praktiken är det svårt att särskilja individer eller grupper med riskbeteende. Av den anledningen riktas förebyggande insatser både till hela befolkningen och till särskilda grupper. Folkhälsoinstitutet förmedlar kunskap till allmänheten genom massmediala insatser som exempelvis informationsfilmer på biografer och genom broschyrer. Under det senaste året har informationen, bl.a. genom uppsökande verksamhet, speciellt riktats till personer som utsätter sig för större risker i samband med utlandsresor och uteliv på krogar och restauranger. Den största inhemska smittspridningen sker fortfarande inom gruppen män som har sex med män, trots att sexbeteendet inom denna grupp genomgått stora förändringar sedan epidemins början och smittspridningen minskat påtagligt. I samarbete med de homosexuellas organisationer breddar och fördjupar Folkhälsoinstitutet insatserna till denna grupp för att minska smittspridningen ytterligare. En annan målgrupp som prioriteras i det hiv/aidsförebyggande arbetet är ungdomar. Ambitionen är att förbättra skolans sex och samlevnadsundervisning. För att nå ungdomsgruppen ges också stöd till skolhälsovårdens individuella rådgivning och ungdomsmottagningarna. Folkhälsoinstitutet genomför också preventiva insatser riktade till invandrare från i första hand länder med hög förekomst av hiv, flertalet i samarbete med olika frivilligorganisationer. Av avgörande betydelse för hur det preventiva arbetet lyckas är en väl fungerande verksamhet inom landsting, kommuner och frivilligorganisationer samt en god samverkan mellan dessa. Staten ger bidrag till det förebyggande arbetet i två former. För det första utges från anslaget A 4 Insatser mot aids under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg bl.a. ekonomiskt stöd till landsting och kommuner utanför storstadsregionerna samt till frivilligorganisationerna. Folkhälsoinstitutet disponerar detta anslag, som även används till insatser i form av massmedieinformation, s.k. krogkampanjer samt forskning och utveckling. För det andra utges medel för hiv/aidsförebyggande verksamhet från anslaget A 2 Bidrag till särskilda insatser till kommuner och landsting under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner. Detta anslag används till ekonomiskt stöd till det hivpreventiva arbetet i storstadsregionerna och utgår direkt från regeringen. Regeringen har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att, i samråd med Socialstyrelsen, kartlägga och analysera det hivpreventiva arbetet i storstadsregionerna. Jag vill också nämna att Folkhälsoinstitutet som samordnande myndighet för hiv STD för åren 1999-2005. Sammantaget gör jag bedömningen att det hivpreventiva arbetet i Sverige bedrivs på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Enligt min mening kommer insatserna för att förebygga hiv/aids även fortsättningsvis ha hög prioritet.
Fru talman! Jag får tacka socialministern också för detta svar. I dag är det den internationella aidsdagen. I tio år har vi den 1 december markerat allvaret i den epidemi som världen började se i början av 80-talet. I dag tänds på många håll i världen ljus för dem som har avlidit i aids. Jag vill gärna erinra om Kent Carlssons insatser här i riksdagen - Kent Carlsson, som var partikollega till socialministern - och hans betydelse för rätten till partnerskap för homosexuella här i Sverige. Jag tycker att det är viktigt att vi inte glömmer dem som avlidit i den här svåra sjukdomen och att vi med all kraft fortsätter att bekämpa den. Därför blev jag litet oroad när jag läste socialministerns svar på min interpellation. Först såg jag inte vad det var för fel på den. Här redovisas fina siffror, och här finns information om strategier och riskgrupper, om skolan, landsting, kommuner, frivilligorganisationer och om pengar och kartläggningar. Varför kände jag mig ändå otillfredsställd med svaret? Jo, efter ett tag kom jag på att det var en ansats som saknades, och det är en viktig ansats i den här typen av anföranden för att markera att det fortfarande är ett allvarligt hälsohot. Det har visserligen kommit bromsmediciner, men vi vet inte i vilken utsträckning som det kommer att bli resistensutveckling mot dem. Vi vet att de här medicinerna ger mycket allvarliga biverkningar. Det finns inget vaccin i sikte ännu, och behandlingen är kostsam. Stora delar av världens hivsmittade har ingen möjlighet att få de här medicinerna, och det kommer jag att ha en debatt om med Pierre Schori den 7 december. Även om människor i vår del av världen - industrivärlden - lever längre med sin hivinfektion, så botar inte medlen. När som helst kan epidemin blossa upp igen. Hivmannen, som vi fick höra om för någon månad sedan, är en allvarlig varningssignal. Även om fallen i Sverige är få påverkas möjligheterna om man som 18-åring får beskedet att man är hivsmittad. Det gäller familjebildning, val av yrke och även andra val i livet. Att så tidigt i livet få sin valfrihet begränsad av en infektion av det här slaget är en väldigt tung börda. Jag skulle önska att man i alla sammanhang inledde med insikten av allvaret med den här infektionen, för nu blev det litet av hurra vad vi är bra, vad vi har lyckats i vårt hivpreventiva arbete i Sverige. Det skall vi vara stolta över, men just den här hurra-vadvi-är-bra-attityden riskerar en nedrustning av arbetet. Vi ser nu att NUTEK lägger ned sin internationellt erkända aidsforskning, och Noaks ark och Röda Korset, som arbetar för hivsmittade men också med hivprevention, får sina resurser beskurna trots att de i dag anlitas av fler än någonsin tidigare. I går skrev Staffan Hildebrand en tänkvärd artikel i DN om just dessa nedskärningar. Han skriver: Många politiker vill hellre prioritera andra områden, eftersom bara ett hivfall om dagen upptäcks i Sverige. Det var andemeningen i alla fall. Hur motverkar vi nu den nedrustningen?
Fru talman! Jag delar Barbro Westerholms hållning i den här frågan. Det är säkert viktigt att vi inte slår oss för bröstet och bara påpekar de framgångar som vi tvivelsutan har haft. Så länge det varje år upptäcks 250 nya fall, är det 250 fall av mycket stora och allvarliga problem. Det betyder att vi inte kan lägga ned arbetet. Vi har ju inte heller hittat något botemedel ännu. Det finns naturligtvis en risk att vi invaggar oss i någon sorts falsk trygghet genom bromsmedicinerna. Vi tror att problemet är löst, men i själva verket har sjukdomsförloppet bara skjutits upp. Så visst finns problemen där. De samhälleliga insatserna har i stort sett varit oförändrade under de senaste åren. Det som har skett från statens sida är att man har beslutat att en större del av ansvaret skall läggas på kommuner och landsting, vilket är naturligt eftersom det är kommunerna och landstingen som har huvudansvaret. Det betyder att om vi 1997 anslog 150 miljoner kronor, av vilka 90 miljoner kronor användes för stöd till kommun och landsting, så har vi i år anslagit något mer. För nästa år kommer anslaget från statens sida att sammantaget bli 135 miljoner kronor. Det är således en minskning i statens budget. Men det bygger på att vi samtidigt har ökat det generella statsbidraget till kommuner och landsting och gjort klart att kommunernas och landstingens insatser skall finansieras via det generella statsbidraget. Samhällets totala insatser - om vi med samhället menar staten, kommunerna och landstingen - skall inte minska. Ansvaret och åtagandet skall vara minst lika stort de närmaste åren som det har varit de senaste åren.
Fru talman! Problemet med pengarna är att de inte alltid hamnar i de områden som har de största problemen. Jag tänker då på storstadsområdena, som ju har större problem än glesbygden. Jag vill i detta mitt andra inlägg lyfta fram de varningssignaler som finns. Tbc håller på att bli ett nytt hälsoproblem. Vi trodde att det var en sjukdom som vi inte skulle behöva se några fall av längre, men det har dykt upp som ett nytt hälsohot bland hivsmittade narkomaner. De har också svårigheter att använda de antibiotika som är verksamma mot tuberkulos, med följd att tuberkelbakterierna nu utvecklar resistens mot olika antibiotika. Det finns därför en risk för att vi om några år står utan redskap att bekämpa en tuberkulosepidemi. Detta är någonting som vi skall vara uppmärksamma på. Tuberkulosen finns på andra sidan Östersjön. Den finns i Spanien och Medelhavsländerna. En annan sak som är viktig i detta sammanhang är kondomanvändningen. Jag tittade lite grand på hur användningen beskrivs. Det görs på litet olika sätt. Det finns studier där man säger att det är bra att nästan hälften av de sexuellt aktiva ungdomarna - 16 och 17-åringarna - använder kondom. Men det innebär ju att hälften inte använder. Hälften är en riskgrupp. Återigen är det sådana positiva beskrivningar som göra att man kan börja slå sig till ro. Det vi ser i dag är 1994 års siffror. Det är ganska många som har oskyddat samlag första kvällen med okänd partner. Vi ser nu också siffror på ökad förekomst av klamydiainfektion bland kvinnor. Det är också en signal om att man inte skyddar sig i samband med samlag med okända personer. I det förra inlägget om alkohol tog jag upp undervisningen om sex och samlevnad i skolan. Där är det litet bättre, men dock inte tillräckligt bra. Det är också viktigt att vi hela tiden påminner om att man skall skydda sig, inte minst i samband med utlandsresor. Narkotikamissbruket lurar kring hörnet. En smittväg är injektionsmissbruket. Vi skall naturligtvis arbeta för ett narkotikafritt samhälle, men det finns en verklighet också. Där har det program som har genomförts och genomförs i Skåne visat hur viktigt det är att man åtminstone ser till att orena verktyg inte används. Det programmet har varit väldigt bra på ett annat sätt. Man har, genom att man har byggt upp ett förtroende gentemot missbrukarna vid infektionskliniken, också kunnat hjälpa dem till avgiftning och metadonbehandling. Det visar sig att en ganska betydande grupp inte har förtroende för socialtjänsten eller andra, men hit vågar de söka. Det innebär att de också kan få hjälp med missbruket. Programmet har av ideologiska skäl haft stora problem. Om man skall utvärdera programmet tycker jag att det skall ske i en internationell utvärderingsgrupp. Här hemma är positionerna så låsta. Jag återkommer i sista inlägget till Världsbankens roll i detta sammanhang.
Fru talman! Jag är nyfiken på att fortsätta höra Barbro Westerholm. I sak tror jag att vi har precis samma uppfattning. Jag tror att det är viktigt att vi inte ger signaler från politiskt håll om att flagga "problemet över" på något sätt. Vi måste ta ett fortsatt ansvar på hela det område som vi har utvecklat under de år som har gått. Det är rätt viktigt att vi också talar om för kommun och landsting att de har ett fortsatt ansvar likaväl som att staten har det. När det sedan gäller metodiken och sättet att informera kan jag dela Barbro Westerholms uppfattning om att vi också där kan skapa ett intryck av att vi har lyckats och att problemen inte är så stora. Det finns nog en risk att den unga generationen nu tror att det är ett problem som är över och att man blir mera oförsiktig. Det är rätt viktigt att tala om att problemet faktiskt inte är över. Så till försöksprojektet i Lund. Det har diskuterats här i riksdagen. Socialutskottet har visat sig vara oenigt i bedömningen av just detta projekt. Flera anser att projektet strider mot den restriktiva hållning vi har när det gäller narkotika. Visst finns det ett problem i verksamheten i förhållande till den hållning vi har i övrigt när det gäller narkotikapolitiken. Jag tycker att det är en spännande tanke - jag skall gärna föra den vidare - att projektet borde utvärderas av en internationell grupp för att sätta det i sitt internationella sammanhang. Jag skall gärna bidra till att det kan förverkligas.
Fru talman! Jag tycker att det sista känns väldigt skönt. Världsbanken har ju i sin rapport Confronting AIDS: public priorities in a global epidemic lyft fram just de välkontrollerade sprututbytesprogrammen som en human och skälig strategi för att förebygga hiv och aids. Man är medveten om att detta är en möjlighet att hjälpa missbrukarna i sitt missbruk. De har faktiskt lyft fram Skåneprogrammet och sagt att det är så det skall skötas. Det skall inte skötas på det sätt som man gör i övriga länder. Det är just på detta mycket strikta sätt, där man ser till att inga sprutor kommer i orätta händer. Därför tycker jag att det vore skönt om vi hade en internationell grupp som tittade på detta och slet den tvist som har varit väldigt lång i detta land, och som naturligtvis går ut över den mycket engagerade personal som arbetar i programmet. Jag har besökt programmet vi några tillfällen. De blir tidvis väldigt slitna av att möta dessa människoöden - människor som är ofria i sitt narkotikamissbruk. Detsamma gäller naturligtvis metadonbehandlingen. Den metadonbehandling som ges i Sverige är ett internationellt föredöme. Här ser vi nu problem. Den genomförs på tre ställen i landet - Uppsala, Stockholm och Malmö/Lund. Landsting tycker inte längre att de har råd att skicka narkomaner till dessa program, utan de får leva vind för våg i det landsting där de bor. Jag tycker dels att det är omänskligt, dels att de utsätter andra inte minst för risken att förr eller senare bli hiv och gulsotssmittade. Jag hoppas att vi kommer att kunna komma till rätta med det. Det blir en narkotikapolitisk debatt i kammaren, och då får vi fortsätta. Jag tackar för den här debatten. Den blir nog också rättciterad.

Fru talman! De hör ju till god ton att tacka för svaret, som i det här fallet var väldigt ordrikt men i övrigt tämligen innehållslöst och inte så speciellt konkret. Skälet till att jag lade fram den här interpellationen var att jag kände att ett litet hopp tändes när jag hörde den nye socialministern yttra sig om att han ville förbättra situationen för de handikappade - i varje fall på kort sikt. Detta var speciellt intressant, tycker jag, med tanke på att Socialdemokraterna de senaste fyra åren inte har gjort annat än att förändra för de handikappade. Och nästan alla förändringar man har genomfört har inneburit försämringar. Man har schabloniserat assistansersättningen. Det är väldigt problematiskt eftersom det rör sig om individer. Alla är vi olika och alla har vi olika behov. Denna schablonisering har gjort att de som har de största funktionshindren, och som kanske behöver mest hjälp och mest avancerad hjälp, numera får vända ut och in på sina liv för att få ersättning och för att få den högre ersättning som man kan få. Det är ett exempel. Man har också kommunaliserat de 20 första timmarna. I samband med andra reformer försöker man få en huvudman - här har man plötsligt delat upp det på två huvudmän. Dessutom finansierade man inte fullt ut när man lade över de 20 första timmarna till kommunerna - ännu en försämring. De har blivit svårare för barn att få personlig assistans med sig i skolan - ännu ett exempel på en försämring. Det finns många fler, jag tar bara upp några. Därför ställde jag ett antal frågor. Men när jag fick svaret tyckte jag att det lilla ljus som jag kände när socialministern tillträdde för några veckor sedan tyvärr slocknade. Jag frågade ju om socialministern och regeringen har tänkt lägga fram något förslag för att återställa handikappreformen ganska snart. Då kan jag bara konstatera att man inte har för avsikt att göra detta. Man tycker att det man har gjort är bra. Visst har man tillfört mer pengar till handikappreformen. Men eftersom det är fler som behöver hjälp har inte varje individ fått någon ytterligare hjälp. Det har faktiskt blivit sämre för varje individ. Och det är ändå individerna vi pratar om. Jag har också frågat socialministern om han tänker göra något för att handikappade skall kunna bo kvar i sina handikappanpassade bostäder. Där har jag fått samma svar som jag fick av förra socialministern: Nej, man får väl söka socialbidrag och leva på socialbidrag resten av livet för att klara av den höga hyra som man har. Ofta har man en hyra som kanske överstiger 7 500 kr. per månad. Då borde socialministern förstå att om man är förtidspensionerad och bara har folkpension så är det knappt att pengarna räcker till hyran - även om har det här bostadstillägget. Ändå skall man äta och leva i övrigt. I min tredje fråga undrar jag vad regeringen skall göra för att synliggöra en eventuell regeringsstrategi. Där hänvisar socialministern till den utredning som tillsattes av den förra socialministern i mars. Den känner jag mycket väl till. Han hänvisar också till att man skall titta på att Sverige efterlever FN:s standardregler. Därför är det mycket märkligt att man då inte ser till att t.ex. Handikappombudsmannen får pengar så att hon kan följa upp att kommunerna lever upp till de här standardreglerna. Det ser man inte till. Politik är ju faktiskt en fråga om att prioritera. Jag kan bara konstatera att Socialdemokraterna de senaste fyra åren inte har prioriterat de funktionshindrade och att de inte tänker göra det framöver heller. Man skall utreda saker. Men socialministern måste ändå tänkt på någonting när han uttalade sig som ny socialminister och ville förbättra för de handikappade. Vad är det i de handikappades situation som socialministern tycker är viktigt att förändra och förbättra? Jag ser fram emot att socialministern här i dag i kammaren berättar detta. För det måste ändå ha funnits en tanke bakom det socialministern sade.
Fru talman! Jag kunde inte avhålla mig från att ge mig in i den här diskussionen eftersom jag har varit med om den här resan de fyra senaste åren. Jag måste också säga att jag blir litet bekymrad när jag lyssnar på Marietta de Pourbaix-Lundins sätt att föra debatten. Det är klart att man kan plocka ut en enskild grupp och ställa den för sig vid sidan av samhället i övrigt. Sedan kan man penetrera vad som är plus och minus. Men när vi tittar på samhällets uppgifter kan vi ju inte komma ifrån att det finns väldigt många grupper som har behov av samhällets stöd. Där kan vi ändå konstatera att den grupp som har klarat sig bäst, om man får utrycka sig i de termerna, nog är de funktionshindrade. Skälet är att vi faktiskt har ökat på de ekonomiska resurserna till personlig assistans rejält. Det måste sägas och det måste dessvärre upprepas, för det är många som vill sprida en annan bild av utvecklingen. När reformen genomfördes 1994 var den rejält underfinansierad. Men vi socialdemokrater har trots den ekonomiska krisen åstadkommit en påfyllning av resurser så att det i dag är fler än någonsin tidigare som har personlig assistans. Sedan tar Marietta de Pourbaix-Lundin också upp de 20 timmarna. För att uttrycka sig på rak svenska var det ett ständigt elände när man skulle bestämma huruvida kommunerna eller försäkringskassan skulle stå för de första 20 timmarna. Genom att se till att det alltid är kommunerna som svarar för de 20 första timmarna har vi undanröjt ett byråkratiskt hinder för att göra den här reformen effektiv. Talet om att man inte fick kompensation i kommunerna faller ju dessutom ganska platt till marken när vi konstaterar att samtidigt som vi gjorde den förändringen fick kommunerna ett rejält ekonomiskt tillskott genom de s.k. Perssonpengarna. Jag kan hålla med om att det finns mycket att göra på handikappområdet. Det finns många ouppfyllda behov. Men jag tror att människor som har funktionshinder och som har behov av samhällets stöd i det här sammanhanget bäst tjänar på att vi för den här debatten på ett nyanserat sätt, ser saker och ting som de är, inte försöker att måla allting i svart och bortse från de framsteg som har skett under den här perioden.
Fru talman! Jag tror att det finns anledning att uppehålla sig en smula vid vad som är långsiktig trygghet för de funktionshindrade. Den borgerliga regeringen finansierade samtliga sociala trygghetssystem med lånade pengar till en fjärdedel. När den sedan lämnade ifrån sig regeringsmakten för fyra år sedan gav man besked om att var fjärde krona av assistansersättningen faktiskt var en lånad krona. Man lämnade ifrån sig en samhällsekonomi i upplösning. Den socialdemokratiska regeringen fick i uppdrag att sanera svensk ekonomi. Det som skedde under dessa fyra år var faktiskt att socialdemokratin garanterade en fortsättning av handikappreformen och en utveckling av assistansersättningen. Den borgerliga regeringen hade räknat med en kostnad på 2,4 miljarder för 1994/95. Den verkliga kostnaden blev 3,3 miljarder. Detta belopp har nu stigit till ungefär 5 miljarder kronor, dvs. staten har sett till så att just assistansersättningen inte skall bli föremål för de besparingar som gällt i övrigt. Och detta i en tid då det handlat om gigantiska besparingar i de offentliga utgifterna. Jag tror att de funktionshindrade ser just den strategin som ett sätt att skapa ett långsiktigt och tryggt system för assistansersättningen, och det tycker jag att vi skall vara stolta över. Det stämmer att det har vidtagits vissa förändringar, men det är inte förändringar som förändrar idé och tanke bakom handikappreformen. Assistansersättningens väsentliga uppbyggnad och motiv är desamma som när den infördes. Det som borde bekymra Moderaterna är hur man skall kunna garantera en fortsättning utan att samtidigt garantera en balanserad svensk ekonomi. Om de borgerliga hade fått fortsätta regera efter 1994 hade det inte varit möjligt att uppfylla de löften som ni gav till de funktionshindrade.